Herr talman! Inom den fackliga tjänstemannarörelsen har de bankanställdas organisation, Svenska bankmannaförbundet, varit pådrivande när det gäller fördjupad företagsdemokrati. Man har i vissa banker kommit ganska långt med en försöksverksamhet där man har medbestämmande för de anställda på olika nivåer inom kreditinstituten. Inom någon bank har de också fått representation i styrelsen. Det är en sak som man måste hälsa med tillfredsställelse, särskilt med tanke på att en sådan fördjupad företagsdemokrati tjänar till att motverka tendenser till maktkoncentration. Nu är det emellertid så, att man i försöken att gå vidare här — det gäller särskilt då möjligheterna för de anställda att få representation i bankernas styrelser — har funnit att nuvarande banklagstiftning lägger stora praktiska hinder i vägen för en sådan representation. Det är det som ligger bakom den fyrpartimotion som näringsutskottet behandlat i detta betänkande. Det är med stor tillfredsställelse vi ser att näringsutskottet tillstyrkt motionen. Det är givetvis inte bara motionärerna utan också den fackliga rörelsen som hälsar detta med tillfredsställelse.

Det är nämligen inte några särskilt omfattande ändringsförslag som behövs. Någon särskild utredning behövs inte heller, utan det räcker om man inom departementet utarbetar ett ändringsförslag. Jag förväntar mig, herr talman, att vi till nästa års riksdag får ett förslag från regeringen om ändring av banklagstiftningen i den riktning som motionen begär.
Herr talman! Som medmotionär uttalar jag också min tillfredsställelse över den behandling som den här frågan fått. Jag vill bara göra den kompletteringen till vad herr Gustafson i Göteborg anförde, att den bank där de anställda redan har fått representation i styrelsen är den statliga affärsbanken Sveriges kreditbank.

Herr talman! Bakgrunden till vår motion är de svårigheter av angivet slag som kan uppstå och har uppstått för kommuner när företag lägger ned sin verksamhet. Det påpekas i motionen att det inte så sällan förekommer att företagen efter nedläggandet av verksamheten utövar ett obehörigt inflytande på ortens möjligheter att komma till rätta med de uppkomna svårigheterna genom att de vägrar att sälja eller på annat sätt försvårar för kommunen att överta de ledigblivna fastigheterna. Man försvårar helt enkelt etablering av nya industrier till orten, försvårar för kommunen möjligheterna att bereda de människor som blivit arbetslösa ny sysselsättning. Det finns utan tvivel många sådana fall i landet, inte minst i län som är drabbade av s.k. strukturrationalisering. Från mitt hemlän kan fall påvisas, där nedläggningen av ett företag betytt nära nog katastrof för den berörda kommunen och där det givetvis varit angeläget för denna att så snabbt som möjligt få fram nya sysselsättningsobjekt. Jag kan ta nedläggandet av Fdsvalla bruk som typexempel. Detta sysselsatte 180 man vid nedläggningstillfället 1967. Uddeholms AB försäkrade att man skulle göra allt för att underlätta nyetablering i Edsvalla. Först efter två år fick kommunen köpa lokalerna. Under tiden hade en intressent som kunnat ge sysselsättning åt 300 man avvisats av Uddeholmsbolaget. Ftt annat exempel. Rottneros AB lade 1967 ned ett träsliperi i Grums, ett företag som endast var 15 ar gammalt. Man begärde av kommunen 3,5 miljoner kronor för lokalerna. Nu är priset nere i 1,8 miljoner kronor Lokalerna har nu stått outnyttjade i fyra år på grund av företagets priskrav. Det har funnits ett flertal intressenter bara man kommit överens om priset. Att människor på orter som drabbats av de här problemen upplever det som en oerhörd brist att inte samhället kan göra anspråk på de ledigblivna lokalerna är ställt utom allt tvivel. Man får komma ihäg att dessa i många fall är de enda lokaler av betydelse som kan erbjudas en intresserad spekulant. Men även på orter där detta inte är fallet tycks befolkningen anse att det är rättmätigt att ett företag vid nedläggandet av driften ställer lokalerna till förfogande för kommunerna. Därpå tyder bl.a. den aktion som har gjorts av FCO och Fabriks avdelning i Gävle. Man uppvaktade Gävle kommun med kravet att kommunen borde försöka få till stånd ny verksamhet i de ledigblivna lokalerna efter AB Siporex nedläggande. Gävle kommun svarade vid detta tillfälle att man ingenting kunde göra därför att man inte hade tillgång till lokalerna. Nu hör det till saken att Siporex kort tid före nedläggandet hade begärt att kommunen skulle göra vissa investeringar i anslutning till företaget — bl.a. upprustning av kajområdet. På många platser är det också så att kommunerna fått engagera sig hårt i byggandet av vägar och gator m.m. kring det aktuella företaget. Det är då inte att undra på att arbetarna reagerar starkt och menar att kommunerna har moralisk rätt att på förmånliga villkor få överta lokalerna. Detta menade också vpk-gruppen i Gävle kommunfullmäktige, som motionerade om att samhället skulle överta Siporex lokaler. Nu framhäålles i utskottets betänkande att ett bifall till motionens krav innebär en utvidgning av den kommunala kompetensen, som det för närvarande inte finns några lagliga möjligheter att tillmötesgå. Jag anser för min del att en diskussion om en utvidgning av den kommunala kompetensen i den riktningen att kommunerna skulle ges större möjligheter till engagemang i industriell verksamhet är viktig och borde komma till stånd snarast möjligt. Men frågan är om inte utskottet och remissinstanserna skjuter över målet när de påstår att en kommunal förköpsrätt av det här slaget skulle syfta till att ge nya företag otillbörliga subventioner. Jag delar uppfattningen att subventionering av företag inte alltid är av godo. Men vad det här handlar om är i och för sig någonting helt annat. Ingen kommun kan väl underlåta att agera när den drabbas av sådana här saker. Befolkningen fordrar helt enkelt nya jobb, och för kommunerna kan det vara ett livsvillkor att få nya sysselsättningsmöjligheter till orten. Jag betraktar det som ett högst anmärkningsvärt förhällande att det företag som genom sin nedläggning gjort människor arbetslösa också skall kunna ha inflytande över den fortsatta utvecklingen på den berörda orten, motverka kommunernas möjligheter att föra en aktiv lokaliseringspolitik och deras arbete på att förhindra avfolkningen. Svenska kommunförbundet säger i sitt remissyttrande att en kommun kan förvärva en genom nedläggning ledigbliven industrifastighet om den avsedda användningen ligger inom ramen för kommunens kompetens. En generell rätt att överta sådana skulle däremot kräva att helt nya principer för kommunernas näringspolitiska engagemang introducerades i kommunalrätten. Man vill därför överlämna motionen till en pågående utredning i kommunalrättskommittén. Denna kommitté väntas emellertid snart avsluta sitt arbete, och ett överlämnande av motionen dit kan därför inte anses vara aktuellt. Det borde emellertid, enligt motionärernas uppfattning, vara möjligt att utreda och föreslå åtgärder i denna fråga utanför ramen av kommunalrättskommitténs arbete. En åtgärd i enlighet med motionens yrkande vore utan tvivel djupt förankrad i det allmänna rättsmedvetandet. Om samhället, utgaende från en riksplanering och med hänsynstagande till såväl ekonomiska som sociala faktorer, bestämde industrins lokalisering skulle intressemotsättningar av det här slaget kunna elimineras. Men nu har vi ingen sådan ordning och därför bör någon form av åtgärder vara påkallad. Det är där vi menar att en kommunal förköpsrätt måste till, vilken ger kommunerna rätt att gå in och förvärva fastigheter av företag som nedlagts, på för kommunerna fördelaktiga villkor. Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till reservationen vid betänkande nr 29.

Herr talman! Frågan om kommunernas rätt och skyldighet när det gäller industrietablering och lokaliseringspolitik har många gånger diskuterats i den här kammaren. Ett kommunalt engagemang i lokaliseringen av industri har inte alltid visat sig vara av godo. Vi har i lokaliseringspolitiken upplevt fall där kommuner uppträder och liksom överbjuder varandra, och vissa smarta fabrikörer kan åka från den ena kommunen till den andra och få större eller mindre förmåner för att de etablerar sig i en viss kommun. Misstron mot detta har också tagit sig uttryck i de bestämmelser som riksdagen har antagit om lokaliseringspolitiken, där det klart utsägs att lokaliseringsmedel inte kan utgå till ett företag som på något sätt har fått kommunala subventioner. Detta är en sida av saken. Å andra sidan är jag helt överens med motionärerna om att det är upprörande när ägaren till en nedlagd industri — som ofta har nedlagts för att man skall få bort en konkurrent — har kvar lokalerna och vägrar att sälja dem till rimliga priser och därigenom hindrar en utveckling i vettig riktning. Emellertid är frågan, huruvida kommunerna skall engagera sig i sådana ärenden, en fråga om den kommunala kompetensen, och kommunalrättskommittén skall mycket snart avlämna sitt betänkande. Utskottet har ansett att det skulle vara litet underligt om vi bara några månader eller kanske några veckor innan detta betänkande framläggs skulle föreslå någon åtgärd på denna punkt. Det skulle strida mot all praxis. Det ligger något vettigt i tanken att kommunerna skulle få förtursrätt att köpa sådana lokaler för att så småningom öppet överlåta eller sälja dem till en ny innehavare. Det är möjligt att det är riktigt som motionärerna säger, men man bör vara mycket försiktig och tveksam för att slippa ifrån det auktionerande som ofta har förekommit i lokaliseringssammanhang. Det väsentliga för oss har varit att man inte bör framlägga ett förslag i en fråga som är föremål för utredning och där utredningsförslag är att vänta inom de närmaste månaderna. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag finner med tillfredsställelse att herr Svanberg i viss mån delar vår uppfattning, att kommunen bör få överta industrilokaler på förmånliga villkor. Om man tittar på vissa exempel på nedläggningar blir man fullt på det klara med att det kan vara oerhört angeläget för många kommuner att man får överta lokalerna för att kunna erbjuda dem till nya industrier. Det är många gånger så, att hela samhället byggts upp omkring den industri som nedläggs, och när den faller bort har man ingenting. Hade man då lokalerna att erbjuda intresserade spekulanter, vore läget ett helt annat. Det är helt enkelt ett livsvillkor för många kommuner. Jag hoppas att man beaktar just den synpunkten. Sedan håller jag med om att överbuden i fråga om subventionering av företag ofta är av ondo, men jag tycker inte att det handlar om den saken i detta fall. Vad gäller att frågan skulle behandlas i kommunalrättskommitténs betänkande har jag fått den uppfattningen, att så inte skulle vara fallet. Jag har inte hört någonting som säger att kommittén skulle ha tagit upp den aspekten på problemet. Jag tycker därför att det är på sin plats att regering och riksdag ser litet närmare på de här sakerna och försöker vidta någon form av åtgärder för att komma till rätta med de här problemen. Därför vidhåller jag mitt yrkande.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 30 gäller motionen 1080 om åtgärder för att skapa en statlig verkstadsindustri i Ådalen. Jag skall i detta sammanhang inte närmare gå in på siffermaterial o. d. som finns i denna omfattande motion. Vid åtskilliga tillfällen tidigare har jag haft möjligheter att vara med i riksdagen då Ådalsproblemen har behandlats, antingen det har gällt motioner, interpellationer eller enkla frågor. Låt mig inledningsvis säga några ord om utskottsbetänkandet, i vilket det yrkas att motionen avslås. Motiveringen kan verka litet underlig, då det ”enligt utskottets mening i första hand bör ankomma på länets organ att inom ramen för en planering av länets totala resurser och behov initiera insatser av det slag som föreslås i motionen”. Är det ändå inte att göra det litet lätt för sig när utskottet överlämnar denna fråga till länsmyndigheterna i Västernorrlands län. Jag har ju vänt mig till riksdagen i den här frågan, Yttrandet från näringsutskottet gör emellertid klart att ansvariga statliga myndigheter fortfarande för samma linje som tidigare när det gäller näringsoch lokaliseringspolitiken i Ådalen liksom Norrland i övrigt.

Storfinansen har fått fria händer att lägga ned de många företagen i Ådalen. Storfinansen har också haft fria händer att förlägga företag dit man ansåg det ur profitsynpunkt vara fördelaktigast. Statens uppgift blev att förse storfinansen med arbetskraft, framför allt från Norrland. LO — den svenska fackföreningsrörelsen — blev härvid statens förlängda arm för att kunna genomföra denna flyttlasspolitik, som innebar en formlig blodavtappning från Ådalen och Norrland i övrigt. skapa en statlig En omfattande miljöförstöring har även följt på denna s.k. strukturrationalisering. Den har även fört med sig en försämrad kommunal och kulturell service i avflyttningsområdena — de s.k. ”olönsamma regionerna” — och förslummade storstadsområden. För att denna strukturrationalisering eller flyttlasspolitik skulle kunna genomföras måste det socialdemokratiska partiet, regeringen och LO skaffa sig ett vapen. Det kunde nämligen tänkas att denna politik stötte på motstånd, framför allt från de områden som skulle stå till förfogande med den arbetskraft som måste förflyttas. Framför allt gällde det att preparera medlemmarna ute i lokalorganisationerna. Man måste ha en ideologisk plattform för denna sin politik, och man skaffade sig också en sådan. Den tog sig uttryck i resultatet av den av LO på sin tid tillsatta strukturutredningen som gavs ut år 1961 under namnet Samordnad näringspolitik. Denna utredning blev socialdemokratiska partiets näringspolitiska program under 1960-talet. Den utarbetades av en grupp LO-ekonomer på uppdrag av landssekretariatet. I denna utredning återfinnes sådana namn som Rudolf Meidner, Tord Ekström, Lillemor Erlander m.fl. Jag tror att dessa personer fortfarande har rätt stort inflytande på LO:s och socialdemokratins ekonomiska politik. Här var man helt inställd på att lämna fältet fritt för storfinansen. Tillåt mig, herr talman, att citera ett par stycken ur boken Samordnad näringspolitik.

Lokaliseringspolitiken kan härvid inte isoleras från arbetsmarknadspolitiken: även dess uppgift är att selektivt ge stöd åt expansionen.

Citatet var långt, det skall erkännas, men måste tas i detta sammanhang för att ge en klar bild av vad det var för slag av politik som socialdemokratin då med hjälp utav LO skulle genomföra. Jag tror knappast att ens dåvarande högerpartiet skulle ha vågat utge ett dylikt handlingsprogram, så reaktionärt var det nämligen till sitt innehåll. Man säger ju här klart och tydligt ifrån: inga egentliga industrier till Norrland. Även om man inte nämner namnet, så saknade ju Norrland utvecklingsmöjligheter. Men arbetskraften skulle flyttas därifrån — och det har man också genomfört — dit där storfinansen vill ha den. Staten har hjälpt till med detta arbete. LO blev också behjälpligt — som ett staten behjälpligt organ. Jag skulle, herr talman, kunna citera fler uttalanden, det ena värre än det andra, ur boken Samordnad näringspolitik.

Vi vill emellertid sträcka oss så långt, att vi säger att företag — både privata, statliga och kommunala — icke bör ta andra” — lyssna nu noga — ”än rent företagsekonomiska hänsyn i sina kalkyler.” Men detta har ju storfinansen gjort. Man har bara tagit rent företagsekonomiska hänsyn i sina kalkyler. Det finns ingen i det socialdemokratiska partiet som kan klaga på storfinansen, Man är ju helt överens. Det är helt i linje med socialdemokratins ideologi i det här avseendet. Man uttalar här sin tro på och övertygelse om den svenska storfinansens förträfflighet. Vad exempelvis Svenska cellulosabolaget gjort då det har lagt ned den ena fabriken efter den andra i Ådalen var ju helt rätt, ty bolaget hade ju följt rekommendationerna att endast ta rent företagsmässiga hänsyn. Vad jag citerat är skrivet av ekonomer anställda i LO, arbetarnas egen organisation. För det skall väl inte endast till namnet vara en arbetarnas organisation. Utredningen Samordnad näringspolitik fick ett entusiastiskt mottagande i den socialdemokratiska pressen när den kom ut 1961. Man bedrev en renodlad kampanj för boken. Den bildade den ideologiska grundvalen för socialdermokratins näringsoch lokaliseringspolitik och därmed även för den miljöpolitik som förts under 1960-talet. I dag vill man inom socialdemokratin ogärna tala om saken. Resultatet blev en omfattande företagsnedläggning i bl.a. Ådalen. Det var fritt fram för storfinansen att lägga ned företagen — man skulle ju endast ta företagsmässiga hänsyn i sina kalkyler. Denna ideologiska plattform, som det socialdemokratiska partiet skaffade sig för att vara storfinansen behjälplig med att avfolka Norrland och förklara varför storfinansen måste lägga ned industrierna i norr, skulle verka passiviserande på det socialdemokratiska partiets medlemmar i såväl Ådalen som Norrland i övrigt i just denna fråga. Så blev också fallet.

Det är först på senare tid man kan få höra avvikande tongångar t.o.m., från vissa socialdemokratiska riksdagsmän. Vad man då yttrar blir en indirekt kritik mot den näringsoch lokaliseringspolitik som fick sin ideologiska plattform utformad i LO-utredningen Samordnad näringspolitik. Man har nämligen mycket svårt för att angripa, som man säger, den privata företagsamheten för att den inte visat ansvar för sysselsättningen och folkförsörjningen i Norrland, Den har lagt ned industrier på löpande band och inte svarat för nyetableringar. Denna s.k. privata företagsamhet har ju endast följt det näringsoch skapa en statlig lokaliseringsprogram som var SAP:s och LO:s signatur, men som i grunden var storfinansens eget program. Mot bakgrunden av vad jag här har anfört är det kanske inte så underligt att näringsutskottet avfärdar motionen 1080 så lättvindigt som man gör. Herr talman! Jag skall nu avsluta mitt anförande och yrkar bifall till den vid näringsutskottets betänkande nr 30 fogade reservationen av herr Svensson i Malmö.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in på den ideologiska diskussion som herr Lorentzon tror sig kunna frambesvärja med sina något dimmiga funderingar om ett slags konspiration, där LO och det socialdemokratiska partiet arbetar hand i hand med storfinansen för ett givet mål. Det må stå för hans egen räkning. Kan han få några andra att ansluta sig till de virriga tankegångarna, så beklagar jag dessa personer. Endast en sak om det här med samordnad näringspolitik. Det programmet citerar herr Lorentzon ungefär som en viss potentat citerar bibeln. Att plocka ut enstaka ord går naturligtvis utmärkt. Men jag vill tala om, för socialdemokratins räkning, om herr Lorentzon inte har märkt det, att det socialdemokratiska partiet har antagit ett näringspolitiskt program vid sin kongress 1967. Nog om detta. Vad motionen egentligen gäller är att riksdagen skulle uttala sig för projektering av en statlig verkstadsindustri i Ådalen. Tanken är kanske i och för sig riktig. Det behövs sysselsättning i det området — jag är den förste att vara med på det. Det behövs mycket av ny sysselsättning i hela Norrland. Men att riksdagen skulle kunna klara det genom att på rak arm utifrån en motion säga att det är just en verkstadsindustri med förläggning till Ådalen som är det man nu först bör syfta till är jag inte lika säker på. Herr Lorentzon är upprörd över att det står i betänkandet att det enligt utskottets mening i första hand bör ”ankomma på länets organ att inom ramen för en planering av länets totala resurser och behov” — märk väl! — ”initiera insatser”. Utskottet har aldrig sagt att länsstyrelserna skall bygga industrier. De skall föreslå dem i Länsprogram 70. Alla länsstyrelser har fått i uppdrag att utarbeta konkreta regionalpolitiska handlingsprogram. I reservationen står det bitvis något annat. Där finns en tolkning av vad Länsprogram 70, som nu utarbetas av alla länsstyrelser och så småningom skall föreläggas riksdagen för beslut i form av en riksplan, skall innebära som inte är helt korrekt. Jag trodde att diskussionen skulle föras med reservanten, som själv är planeringsdirektör och därför bör kunna det här. Vad som anges i reservationen är inte riktigt. Det är inte fråga om ett minimialternativ, I Länsprogram 70 skall länsstyrelsen ange vilka åtgärder som är nödvändiga för att det föreslagna programmet skall kunna förverkligas. Jag vill hoppas att vi när vi kanske nästa år skall besluta i den här frågan kan vara överens om kraftigare styrmedel för samhället för att inverka på lokaliseringen. Det är mycket möjligt att statlig industrietablering kommer att ingå i det programmet, men riksdagen kan inte gärna säga i dag att just den eller den typen av industri skall förläggas till den eller den platsen.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

Herr talman! Jag förstår att det inte blir någon längre diskussion vid denna punkt. Herr Svanberg sade ju att han inte vill ta upp någon ideologisk debatt, och jag förstår honom mycket väl. Han anklagade mig för att citera skriften Samordnad näringspolitik, som var socialdemokratins ideologiska plattform, ungefär på samma sätt som en viss potentat citerar bibeln, men jag tycker inte att den jämförelsen är riktig. Jag har läst innantill ur boken, och jag sade redan i mitt inledningsanförande att i dag vill socialdemokraterna ogärna tala om detta ideologiska näringsprogram. Det är så det ligger till, och det var jag klar över innan herr Svanberg kom upp i talarstolen. Herr Svanberg sade att länsstyrelserna har fått i uppdrag att utarbeta länsprogram. Det är alldeles riktigt, och varje länsstyrelse kommer med sitt önskeprogram,. som regeringen skall sitta och titta på tillsammans med en hel rad byråkrater för att plocka ut vad som kan anses vara genomförbart. I landet har vi demokrati, gudbevars! Man har ju fått vara med och utreda och föreslå, och visst säger länsmyndigheterna i Västernorrlands län att de önskar en verkstadsindustri i Kramfors. Det är alldeles riktigt. Men herr Svanberg överlämnar frågan till länsmyndigheterna varefter den skall gå till byråkraterna i Stockholm. Och vad får vi sedan se av önskelistan? Jag har inte vänt mig till länsmyndigheterna — det kan vi göra i landstinget — utan jag har vänt mig till riksdagen. Men. herr Svanberg, saken är den att genom det handlingsprogram som ni haft, har ni icke skapat fram de organ som erfordras för att skapa en ordentlig närings-, lokaliseringsoch regionalpolitik här i landet. Ni har nämligen varit överens med storfinansen. Därför har vi inte dessa organ i dag, vilka herr Svanberg hänvisar till att vi möjligen kan få, och när så sker kan vi diskutera saken. Det är intressant, herr Svanberg, vi kommer igen!

Herr talman! Till näringsutskottets betänkande nr 31 som vi nu behandlar är fogad en reservation som stöder de synpunkter som framförts i motionen 1087 av herr Olsson i Kil m, fl., där man hemställer om att föreskrifter utfärdas om obligatorisk varudeklaration av s.k. monteringsfärdiga småhus. För de flesta människor är köpet av en byggsats till ett eget hem det största ekonomiska åtagande som de gör under sin livstid. Därför anser vi i likhet med motionärerna att det är viktigt att köparen av s.k. monteringsfärdiga småhus i byggsatser får kvalitet vid sådana köp. För närvarande saknas sådana garantier. Vi anser att det är otillfredsställande att konsumenten-bostadsköparen saknar denna trygghet. Vi reservanter är överens med motionärerna om att det må komma till stånd sådana klara regler att man får en obligatorisk varudeklaration på dessa hus.

Utskottsmajoriteten anser därför att det inte behövs några ytterligare åtgärder från riksdagens sida. Vi reservanter hävdar bestämt att det material som STYR tagit fram är ett gott underlag och att man bör ställa kravet att människor som köper småhus skall få denna trygghet. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Vi är några folkpartister som i motionen 1087 tagit upp den fråga som herr Sven Andersson berörde, nämligen obligatorisk varudeklaration av s.k. monteringsfärdiga hus. Jag noterar med stor tillfredsställelse att såväl utskottsmajoriteten som de sju reservanterna från samtliga oppositionspartier delar min och mina medmotionärers uppfattning att det finns ett klart behov av tillförlitlig information om och kontroll av monteringsfärdiga hus, och jag kan därför fatta mig ganska kort. Vi rör oss här på ett stort och viktigt konsumentområde. Vi vet att år 1969 omfattade det enskilda småhusbyggandet ca 32 000 lägenheter med ett sammanlagt värde av över 3 000 miljoner kronor. Vi vet att andelen monteringsfärdiga hus är mycket stor. Vi vet också att över 60 tillverkare med en produktionskapacitet från 100 till 4 000 hus om året saluför en mängd olika typer av småhus. Vi känner också till att prefabricering av hus i stor skala kan innebära väsentliga rationaliseringsvinster som kan komma husföretagens kunder till del. Men en utveckling som på detta sätt tillvaratar möjligheterna till rationell tillverkning i större serier måste ske under former som ger köparen en betryggande information om kvaliteten på de byggsatser som levereras. För den enskilde är detta, som herr Andersson i Örebro framhöll, oerhört viktigt. Det är knappast någon överdrift att påstå att satsningen på ett eget hus ofta är en dröm för många människor, och för många är det den största investering som han eller hon gör under hela livstiden. Det borde också vara av intresse för samhället att så långt som möjligt hjälpa bostadskunden att bedöma och jämföra inte bara priserna på olika hustyper utan också kvaliteten på det som salubjuds. Mängden av objekt på småhusmarknaden gör det sannerligen förståeligt att konsumentenbostadskunden kan känna sig både villrådig och otrygg inför sitt val till bostad. Därför är det viktigt att samhället tar initiativ till en strikt saklig information, som enkelt kan utnyttjas av konsumenter med skiftande förkunskaper i detta ämne. En obligatorisk varudeklaration efter enhetliga normer skulle ge de möjligheterna. Naturligtvis kan sådana föreskrifter inte utfärdas över en enda natt. Men vi befinner oss i det lyckliga läget att en hel del förarbete redan har gjorts. Trähusfabrikanterna har själva tagit initiativet, och det har lett till samarbete med bl.a. bostadsstyrelsen och planverket. Under sommaren har man t.o.m., lagt fram ett förslag till typhusredovisning. Därmed är grunden lagd för en reform. Trots vetskapen härom och trots att man säger sig dela motionärernas uppfattning att det finns ett behov av tillförlitlig information om och kontroll av monteringsfärdiga hus har socialdemokraterna, och socialdemokraterna ensamma, i utskottet dragit slutsatsen att en obligatorisk varudeklaration av monteringsfärdiga hus inte är påkallad. Reservanterna från folkpartiet, centerpartiet, moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna har i stället dragit den slutsatsen att man bör utnyttja det omfattande bakgrundsmaterial som den s.k. STYR-gruppen, som herr Andersson i Örebro nämnde, har tagit fram och de hemställer om utredning av möjligheterna till en obligatorisk varudeklaration på detta område. Det är en logisk slutsats. Här finns, herr talman, en utmärkt utgångspunkt för vidare arbete. Här finns förutsättningar för att relativt snabbt skapa ökad trygghet för bostadskonsumenten. Varför skulle vi inte ta den chansen? Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad vid utskottets betänkande.

Herr talman! I allmänhet är monteringsfärdiga trähus av hög kvalitet — stundom är kvaliteten överdrivet hög. Det är mera ett mängdproblem än ett kvalitetsproblem att deklarera för folk vad de köper med byggsatsen. De monteringsfärdiga trähusen har en stor omkostnad på försäljningssidan. Försäljaren övertygar kunden, som har svårt att sätta sig in i vad han egentligen köper. Dels är det är en stor post, som köps, dels är det svårt att få någonting att jämföra med. Att göra en varudeklaration på trähus — och på monteringsfärdiga hus i allmänhet — är emellertid svårt därför att leveranserna omfattar så många olika artiklar och moment. Det gäller att försöka göra en deklaration av utformningen av huset. Kunden kan inte leva sig in i ritningen och sätta sig in i hur huset kommer att se ut när det blir färdigt. Vidare av konstruktionssystemet, varav kunden oftast inte begriper så värst mycket, av produktionssystemet och av materialsammansättningen. De här problemen har man verkligen funderat kring, och man har bildat STYR som har nämnts här av de två tidigare talarna. STYR är alltså en grupp som är sammansatt av olika intressenter. Däri ingår varudeklarationsnämnden och ER-nämnden. ER-nämnden behöver verkligen förkortas, för egentligen heter den Nämnden för egenskapsredovisning inom byggfacket. Vidare ingår representanter för bostadsstyrelsen, statens planverk, Svensk byggtjänst och Sveriges industriförbund. STYR bildades 1970. STYR har i sitt yttrande understrukit att redovisningssystemet skall utformas med förutsättningen att det skall kunna utnyttjas av konsumenter som har skiftande förkunskaper i det komplicerade ämne som byggande av hus är. Informationen måste vara strikt saklig och får inte vara styrande. Dessutom skall i typredovisningen införas uppgifter om generellt typgodkännande. I enlighet med de här riktlinjerna har STYR nu lagt fram en skiss till en sådan redovisning och den är ute på remiss, som här har påpekats. När man nu har nått fram till normer för hur en deklaration skall göras är det att förvänta att företagen i branschen kommer att följa dem. Att nu, som reservanterna vill, hos Kungl. Maj:t beställa en statlig utredning av möjligheterna till obligatorisk varudeklaration finner utskottsmajoriteten vara en överloppsgärning. Grunden finns för en varudeklaration, och allting talar för att företagen i branschen kommer att följa den. Till sist, herr talman, en liten randfundering! Det är egendomligt att från två liberaler få höra krav på statsingripande för en varudeklaration, som företagen själva har kommit överens om att ombesörja. Vi har under den genomlidna remissdebatten hört flera talare yttra sig om de mindre och medelstora företagens problem. Det finns organisationer av typen ”De misslyntes församling” som flera gånger har betonat kravet på förtroende mellan statsmakten och företagsamheten.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
Herr talman! Herr Wååg börjar med att säga att de monteringsfärdiga husen stundom har överdrivet hög kvalitet. ”Stundom”, sade han, och det var klokt att göra det lilla undantaget. För stundom har de överdrivet låg kvalitet, vilket kunden inte kan känna till i förväg. Han får inte rätt uppfattning av alla färggranna broschyrer med bilder ur de bästa och mest fördelaktiga vinklarna och kan därför göra ett felaktigt val. Han har verkligen svårt att välja bland de många hundra olika hustyper som finns på den svenska marknaden. Men det är, säger herr Wååg, ändå en överloppsgärning att begära en utredning, eftersom man är på gång med saken och hjulen har börjat rulla, Ja, det har de gjort, och det är ett glädjande faktum. Men då är det ju lättare för oss här i riksdagen att snabbt få en reform till stånd. Då räcker det inte att passivt konstatera att det händer positiva saker på detta område, utan då gäller det att aktivt driva på, så att vi desto snabbare kan trygga konsumentens intressen. Men får vi egentligen någon garanti för att kunden verkligen kan undersöka och jämföra allt som finns på denna marknad ens med den utredning som har genom STYR-gruppen kommit till stånd? Nej, det får vi inte. Vad man syftar till där är varudeklaration av monteringsfärdiga hus, varvid inte ens alla producenter är berörda. Vad vi vill ha är obligatorisk varudeklaration. Ni socialdemokrater lämnar med öppna ögon konsumenten inför risken att i de här vackra broschyrerna välja fel. Det vill inte vi vara med på. Sedan säger herr Wååg i slutet av sitt anförande någonting som jag tycker är litet konstigt. Det kan väl inte vara liberalt att begära obligatorisk varudeklaration av monteringsfärdiga trähus, säger han. Det enda detta avslöjar är herr Wåågs egen stora okunnighet om modern liberalism, Jag vill rekommendera honom att läsa folkpartiets konsumentmotion nr 80 vid vårriksdagen. Läs sidorna 8 och 9 flera gånger, så behöver inte herr Wååg upprepa de här misstagen i fortsättningen! Att hjälpa och skydda konsumenten är en central socialliberal tanke, och den kommer fram där. Det är just för att möjliggöra ett fritt val mellan skilda produkter som konsumenten måste kunna jämföra olika produkter på ett enkelt sätt. Detta är inte bara ett konsumentintresse. Vilka seriösa producenter av kvalitetsvaror kan ha någonting emot att man får en sådan här obligatorisk varudeklaration? De måste ju också vara intresserade av att underlätta för kunden att jämföra utbud. Den som möjligen förlorar på detta är den som har en dyr vara, en dålig vara eller en både dyr och dålig vara. Vi tycker inte det är någonting att sörja över om vi från liberalt håll skulle försvåra för sådana producenter att sälja sina varor. Jag vill ännu en gång, herr talman, yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Olsson i Kil har vidgat begreppet varudeklaration för mycket, om han syftar till att man skall rätt kunna läsa huskataloger. Det blir en helt orimlig varudeklaration när det gäller så komplicerade saker som byggen. Jag utgår ifrån att man finner det naturligt inom kammaren om jag har svårt att förstå allt vad liberalismen tydligen kan innehålla.

Herr talman! Min motion nr 1198 tillkom i syfte att ändra på det förhållandet att grövre brottslingar bl.a. narkotikamarodörer, kan lämna landet — t.ex. under permissioner från anstalt — därför att deras pass inte har blivit indragna. Inrikesutskottet har infordrat yttrande från ett antal remissorgan, vilka samtliga har uttalat sig positivt om motionens syfte. Särskilt rikspolisstyrelsens påpekande att de i motionen föreslagna åtgärderna är ”av väsentlig betydelse som brottsförebyggande faktor sedda mot bakgrunden av den ökade brottsligheten, bl.a. beträffande narkotikabrott och våldsbrott, och dess samband med den ökade internationella kriminaliteten” får anses väga tungt. Det är med glädje jag konstaterar att inrikesutskottet enhälligt delar min och remissorganens åsikt och därför i princip biträder motionen. Jag har i detta läge ingen anledning att tala för bifall till motionen. Jag är fullt nöjd med utskottets skrivning, som går ut på att regler om återkallande av pass från dem som har adömts långvarigt straff skall införas och att det administrativa förfarandet skall göras effektivt. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan under punkten C.

Herr talman! Inrikesutskottets betänkande nr 20 har på vissa punkter fått en utformning som gjort mig fundersam. Tillsammans med herr Ericson i Örebro väckte jag i januari en motion rörande problem i samband med värvning av svenskar till främmande krigsmakt. Det var en motion med två yrkanden. Tydligen av formella skäl uppdelades den i två motioner med gemensam motivering. Inrikesutskottet har underkastat den ena av dessa motioner en realbehandling, medan det i andra fallet enligt vår mening inte har varit fråga om en verklig prövning av det yrkande som vi ställt. Det är väl sannolikt att detta beror på ett banalt missförstånd, som möjligen har samband just med motionernas tillkomsthistoria och också med att det gäller ett tämligen komplicerat ärende. Den motion som enligt vår mening inte blivit föremål för sakbehandling utmynnar i yrkandet ”att frågor om lagstiftningsåtgärder såväl mot olovlig värvning som mot svenska medborgares deltagande i främmande krigsmakt och mot därvid av svenska medborgare begångna handlingar måtte av riksdagen göras till föremål för allsidig prövning från både utrikespolitiska och rättsliga synpunkter”. Tydligen har utskottet tolkat detta som en platonisk önskan att ärenden av viss typ skall behandlas på visst sätt. Men vår mening var att just de frågor vi här nämner skulle bli föremål för behandling vid årets riksdag. Vi menar nog att en uppmärksam läsning av hela motionstexten med den bakomliggande motiveringen här skulle ha skapat klarhet. Jag medger att utskottets tolkning var möjlig men hävdar samtidigt att motionärernas tolkning av yrkandet är den mest rimliga. Jag har sagt att detta gäller ett komplicerat ärende. Fftersom det delvis inte alls blir behandlat av utskottet kanske det kan tillåtas mig att göra några kommentarer till det. Jag tror de flesta kan vara överens om att svenska medborgares anställning i främmande krigsmakt eller aktiva deltagande i inbördeskrig i främmande länder skapar vissa problem som bl.a. berör Sveriges internationella ansvar. Dessa problem har bara delvis beaktats i nuvarande lagstiftning. Pet finns i brottsbalken en paragraf mot olovlig värvning, men den är knuten till värvning av krigsfolk, och det finns vissa uttalanden om dem som olovligen lämnar riket. Förutsättningen för ingripande är också att värvningskontrakt skall vara undertecknat i Sverige. Tydligen later sig inte paragrafen användas effektivt i enstaka fall av värvning. Det förefaller också som om flera andra demokratiers lagstiftning och praxis på det här området är nägot strängare än den svenska.

Problemet har också uppmärksammats inom FN.

Det är klart att man kan peka på enstaka fall där enskilda svenskars handlande haft viss återverkan på Sveriges anseende ute i världen. Men man kan ju göra tankeexperiment om vad som kan hända. För något år sedan förekom vaga och obestämda tidningsuppgifter om att här i landet skulle pågå värvning av svenska ungdomar till Palestinagerillan. Jag vet inte hur mycket som låg i dessa uppgifter. Men antag att de hade varit realistiska och att värvningen hade haft en väsentlig effekt, så att ett antal naiva och romantiska svenska ungdomar givit sig i väg. Hur skulle det ha påverkat Sveriges ställning i Mellerstaösternkonflikten? Hur skulle förslagsvis Israels regering ha reagerat i en sådan situation? Vi har menat att detta är en komplicerad fråga, där den enskildes rätt konfronteras med samhällets ansvar, och att den förtjänar en grundligare belysning än vad som hittills varit fallet. Vi väckte frågan häromåret. Då blev det en ytterst ensidig juridisk prövning av möjligheterna att få till stånd effektivare bestämmelser. Frågan om behovet av starkare bestämmelser från utrikespolitisk synpunkt har icke blivit prövad. Så har inte heller skett i år; jag har inhämtat att det över huvud taget inte förekommit någon kontakt mellan inrikesutskottets sekretariat och utrikesutskottet. Det beror väl i sin tur på det här banala missförståndet som jag nämnde i början. När riksdagen förra gången berörde denna fråga från juridiska utgångspunkter hänvisades det till att man eventuellt kunde lösa ett sådant här problem genom att, liksom var fallet på 1930-talet, införa ett administrativt förbud mot utresa i samband med värvning. Det är i stil med det som förekom under spanska inbördeskriget och som ju sannerligen var ytterst omstritt. Det har hänt åtskilligt sedan 1930-talet. Rätt till utresa ur det egna landet framstår i dag mycket mera definitivt som en grundläggande mänsklig rättighet, förankrad i olika internationella konventioner. Vi har också mer och mer börjat uppfatta godtyckliga inskränkningar i människors rätt till utresa som särskilt betecknande för totalitära samhällen. Vi motionärer menar alltså att på den vägen kan problemet icke rimligen angripas, och jag tolkar nog inrikesutskottets utlåtande över den ena av de två motionerna på det sättet, att man i det avseendet väsentligen ansluter sig till våra synpunkter. Men den andra frågan — hur man skall kunna ingripa mot värvare, mot folk som försöker utnyttja svenska medborgares äventyrslust eller ha-begär för att engagera dem i ytterligt ömtåliga mellanfolkliga konflikter eller konflikter inom andra länder — den frågan har alltså icke på allvar attackerats. Och visst är den besvärlig, just därför att man i normalfallet kanske ändå tvingas acceptera den enskildes beslut och önskan att ingripa i en konflikt.

Och på liknande sätt: Om någon av dem som särskilt hårt engagerar sig för Bangla Desh skulle vilja omsätta detta i praktisk handling, lär man väl inte heller ha någon lust att hindra det. Men frågan blir ju verkligen en annan om det sker en systematisk övertalning, kanske styrd av främmande intressen, att engagera svenskar i en viss bestämd konflikt. Man kan undra, till slut, om motionärerna bör vara nöjda eller missnöjda med utskottets behandling av de här två motionerna. Det har ju inte hänt särskilt mycket med dem, men det finns en — skall vi säga — välvillig underton i utlåtandet, åtminstone på vissa punkter. Jag påminner mig hur jag för många år sedan träffade en man som sysslade med en doktorsavhandling. Jag frågade honom, som man gärna gör vid sådana tillfällen, hur det nu gick med avhandlingen. ”Ja”, svarade han, ”om man går på en väg varje dag och sparkar till en sten på vägen, så upptäcker man ju så småningom att stenen har flyttat på sig ett stycke.” Och det var ungefär i den takten som hans avhandlingsarbete framskred. Jag har intrycket att våra bemödanden i det här ärendet håller ungefär samma takt, och det är väl möjligt att vi får återkomma ett annat år och ge stenen en ny spark. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! De här motionerna av herr Björk i Göteborg och herr Ericson i Örebro, som har nr 48 och 84, har utskottet behandlat tillsammans. Vi har också knutit ihop dem i skrivningen som herr Björk säkert har uppmärksammat. Beträffande den förstnämnda motionen kan jag säga att utskottet i samband med behandlingen av den har inhämtat besked om att man inom departementet redan har påbörjat det förberedande arbetet med en ny passlagstiftning. Man har alltså börjat effektuera det riksdagsbeslut som fattades i fjol — och stenen har kommit en lång bit på väg, herr Björk. Vi har förutsatt att det lagstiftningsarbete som är påbörjat också kommer att innefatta en prövning av det reseförbud som herrar Björk och Ericson berör i sin motion. Vi har också helt naturligt räknat med remiss i vanlig ordning av detta ärende och anfört att det är rimligt att avvakta resultat av utredningsarbetet och remissen innan man tar slutlig ställning. Jag tror också att jag kan tolka herr Björks anförande så att vi är helt ense så långt. Sedan påtalar herr Björk den ifrågasatta feltolkningen av motionen. Med anledning därav vill jag framhålla att det har sagts mig att man mycket noggrant prövade och försökte tolka den här motionen när den remitterades till utskott. Man delade då på klämmarna — det är fullt riktigt som herr Björk säger. Skälet till det lär ha varit att man ansåg att den sista klämmen formellt skulle behandlas i KU, men att man sedan stannade för att det riktiga var att hela motionen behandlades i inrikesutskottet. Redan det förhållandet att motionen av den berörda sekreterarpersonalen remitterades till inrikesutskottet tyder på att den tolkades på det sätt som vi har behandlat den. Annars skulle den klämmen ha remitterats till justitieutskottet. Jag hade ocksa en känsla av att herr Björk i sitt anförande tog på sig en hel del av skulden till oklarheten — och jag tycker att det är hederligt och riktigt att han gör det. Den formulering som finns i sista stycket i motionen kan knappast tolkas på annat sätt än sekreterarna har gjort.

Jag tycker för min del att inrikesutskottets behandling är ganska vattentät och borde tillfredställa motionärernas önskemål till fullo. Jag har ingenting att erinra beträffande herr Levins anförande. Jag delar herr Levins uppfattning att en motion sällan blir så välvilligt behandlad av en enig grupp remissinstanser som hans motion blivit. Med dessa korta kommentarer vill jag alltsä, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

tjänstledighet för Herr talman! Det finns i fråga om vuxenutbildningen en tendens till deltagande i vuxenatt man inte helt vill ta konsekvenserna av att folk lägger annan betydelse — utbildning än honnörsord i den ofta uttalade satsen att ”alla som har en bristfällig skolunderbyggnad skall ha rätt att skaffa sig utbildning i vuxenundervisningen”. I det föreliggande ärendet tycker jag det demonstreras en ovilja att dra de riktiga slutsatserna, men jag menar inte att detta är det enda område där man kan finna sådan ovilja. Utskottet understryker vikten av att ”samhället och företag på olika sätt främjar möjligheterna för vuxna till vidareutbildning”. ”Frågan om rätt till ledighet från arbetet är otvivelaktigt av central betydelse i sammanhanget”, säger man. Man ställer sig också i princip bakom de enskilda arbetstagarnas rätt till ledighet för studier. Efter denna positiva syn borde man väl biträda motionen om snabbutredning av frågan om lagstadgad rätt till tjänstledighet för deltagande i vuxenutbildning med bibehållande av de sociala förmånerna. Men så sker inte. Både den understrukna vikten, den centrala betydelsen och principerna försvinner. Det kan, säger utskottet, inte förnekas att ”en ovillkorlig sådan rätt kan medföra avsevärda problem på berörda arbetsplatser.” Det är möjligt att utskottet fått uppfattningen att det skulle bli en enorm rusning till vuxenutbildningen och att arbetsplatserna skulle tömmas på folk. Så är naturligtvis inte fallet. Varken tillgången till utbildning eller de ekonomiska villkoren är av den arten att avsevärda problem på arbetsplatserna skulle uppstå. Vad det handlar om är att de som trots alla svårigheter det innebär att i vuxen ålder sätta i gång med studier åtminstone kan slippa befara arbetslöshet efter att ha tagit vuxenutbildningen på allvar. Riksdagen har i ett par andra sammanhang haft anledning att diskutera de vuxenstuderandes speciella problem, både i samband med skolkonflikten i början av året och i anslutning till en proposition om vuxenutbildningen. Frågan om rätt till tjänstledighet för vuxenstudier är emellertid enligt vår mening av så central betydelse för hela vuxenutbildningen att vi har gjort den till föremål för en särskild motion. Det är heller inte första gången — både 1968 och 1969 väcktes från vpk-håll motioner i denna fråga. Utskottet åberopar också pågående förhandlingar mellan SAF, LO och TCO och vill avvakta resultatet av dessa. Men som herr Lorentzon påpekar i sin reservation i utskottet har riksdagen alltsedan 1968 hänvisat till att frågan bör lösas avtalsvägen. Någon sådan lösning har dock inte kommit till stånd. Därtill finns det, som reservanten framhåller, andra skäl för att en fråga av detta slag löses lagstiftningsvägen. Det bör i detta sammanhang påminnas om att det när arbetsmarknadsorganisationerna yttrade sig över vår motion år 1968 endast var Svenska 3” arbetsgivareföreningen som avstyrke lagstiftning. LO ansåg visserligen inte då att behov av lagstiftning förelåg men uttalade att ”om det vid utbyggnaden av vuxenutbildningen skulle medföra större svårigheter att erhålla tjänstledighet än dittills varit fallet, lagstiftning borde övervägas”. Tjänstemännens centralorganisation förordade utredning av frågan. Eftersom utskottsbetänkandet innehåller en hänvisning till SAF:s cirkulär sommaren 1970 angående ledighet för studier, vill jag gärna återge ett par avsnitt ur detta cirkulär. Det heter: ”Företagen bör inta en välvillig inställning till de anställdas önskemål om ledighet för studier, även om dessa avser utbildning som i första hand syftar till att tillfredsställa den enskildes önskemål och ambitioner.” Det låter väl bra? Felet är bara att samma cirkulär innehåller följande ”klarläggande”: ”Ledighet för studier innebär inte någon garanti för den anställde att återgå till samma arbete eller erhålla samma förtjänst efter avslutad utbildning.

Och sedan, när Boman är färdig, kan Boman dra åt helvete! ” Tidskriften i fråga tillmäter inte Arbetsgivareföreningens cirkulär större betydelse än att man avslutar artikeln med konstaterandet att ”Frågan om lagstiftning på området bör övervägas på nytt.” Herr talman!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

Herr talman! Herr Lorentzon säger i sin reservation till inrikesutskottets betänkande nr 21 att man vid rekryteringen till vuxenutbildningen inte i önskvärd grad lyckats nå de grupper som det är mest angeläget att stödja, i första hand då personer som enbart fått folkskoleutbildning. Med anledning av detta och med anledning av vad herr Berndtson i Linköping nyss har sagt skulle jag vilja erinra om att år 1970 inleddes genom en statlig kommitté försök med uppsökande verksamhet inom vuxenutbildningen. Denna statliga kommitté kallade sig FÖVUX. Syftet med verksamheten är att genom flexibla studieformer och olika slag av speciella studiesociala och studiestimulerande åtgärder försöka att till vuxenutbildningen rekrytera sådana vuxna, som har kort och bristfällig ungdomsutbildning och som av sociala, pyskologiska eller geografiska skäl nu inte har möjlighet att delta i samhällets vuxenutbildning. Företag på tio orter i landet ingår i den här försöksverksamheten, och på varje företag finns särskilda studieorganisatörer med uppgift att informera om och propagera för studierna. I verksamheten prövas olika studieformer: studier på fritid, studier på arbetstid och studier med respektive utan stimulansbidrag. Enligt min mening är en uppsökande verksamhet av angivet slag nödvändig för att nå ut till dem som har den kortaste utbildningsvägen. Nr 122 Sådan uppsökande verksamhet förekommer alltså redan nu. Men så länge ar rar Fredagen den verksamheten är knuten till företag och andra institutioner hamnar en del grupper utanför, t.ex. de hemarbetande kvinnorna. Det är därför — inte 5 november 1971. minst av rättviseskäl — nödvändigt att vidta åtgärder så att också dessa — Lagstadgad rätt till grupper blir delaktiga av det växande utbudet av vuxenutbildning. tjänstledighet för Det är klart att den fråga som tagits upp i motionen och debatten här = deltagande i vuxenär allvarlig. Den gäller rätten till ledighet för vuxenutbildning. Det är ett — utbildning problem med studiesocial anknytning. Det kan vara svårt att få ledigt från arbetet för studier, och om man slutar sitt arbete för att studera kan man riskera att inte få komma tillbaka efter studiernas slut. Men jag vill för herr Berndtson i Linköping och flera andra också nämna, att det finns goda exempel på praxis som utvecklats när det gäller att få behålla lön under utbildningen. För statligt anställda gäller att de kan få upp till 240 dagars tjänstledighet med lön med B-avdrag räknat per 10-årsperiod, om arbetsgivaren finner studier vara angelägna från tjänstesynpunkt. Om studierna bedöms vara synnerligen angelägna ur tjänstesynpunkt kan t.o.m. oavkortad lön utgå. Inom näringslivet är principen likartad. Vid företagsnära utbildning, som har anknytning till nuvarande eller planerad befattning, har företagaren ofta stått för hela eller delar av lönekostnaden. Praxis skiftar förstås mellan olika branscher och företag. I vad gäller statligt anställda finns numera direktiv om att tjänstledighet för studier skall beviljas mycket generöst, även då studierna inte har anknytning till arbetet. Herr Berndtson i Linköping citerade Svenska arbetsgivareföreningens rekommendation, och den står ju såvitt jag begriper ändå fast. Man har rekommenderat sina medlemsföretag att inta en välvillig inställning till de anställdas önskemål om ledighet för studier, även om dessa avser utbildning som i första hand syftar till att tillfredsställa den enskildes önskemål och ambitioner. För närvarande överlägger arbetsmarknadens parter om reglerna för sådan ledighet. Till detta vill jag endast lägga, att i den statliga kommitté där jag sitter som ledamot, nämligen kommittén för studiestöd för vuxenstuderande, SVUX, är dessa saker föremål för diskussion och behandling för framtida förslag. Om någon vecka eller ett par kommer från SVUX en diskussionspromemoria där denna fråga och närliggande frågor, speciellt av studiesocial natur, kommer att beröras. Då blir det anledning att ytterligare diskutera detta och reagera på tankarna och förslagen från SVvUX.
Herr talman! När man lyssnar till herr Berndtson i Linköping får man nästan en känsla av att han anser att utskottet skulle ha behandlat denna motion kallsinnigt. Alla som tagit del av utskottets skrivning märker att det är absolut felaktigt. Vi har sagt att vi är ense med motionären om 39 vikten av att samhälle och företag på olika sätt främjar möjligheterna för vuxna till vidareutbildning. Vi har också sagt att möjligheterna till ledighet är av central betydelse i det här sammanhanget. Det råder alltså, herr Berndtson, i princip inga delade meningar, men vi har ändå ansett oss böra påpeka att det är många frågor som måste ordnas för att det inte skall bli för stora problem på berörda arbetsplatser. Det har vi också sagt ifrån. Jag vill helt kort säga att skälet till vårt avslagsyrkande på motionen är att vi vet — det har utskottet inhämtat uppgifter om — att det pågår förhandlingar mellan SAF, LO och TCO just i dessa frågor. Därför anser vi att det inte är riktigt att ta några initiativ förrän vi har fått se resultatet av dessa förhandlingar. Herr Berndtson nämnde att så och så sades det i remissyttrandet år 1968. Jag tycker det vore bättre att citera ur en färskare handling. I samband med LO:s kongress i höst sade man klart ifrån i sitt studieprogram, LO Vux 2, att dessa frågor i första hand skulle lösas genom förhandlingar. För oss, majoriteten i utskottet, har det varit självklart att man skall invänta resultatet av förhandlingarna innan man tar något initiativ i frågan. Herr Källstads anförande med en skildring från SVUX styrker också detta. Jag kan dessutom säga till herr Källstad att vi för vår del inte har gått in på de studiesociala förmånerna, eftersom dessa inte berördes i motionen. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Källstad pekar på de försök med uppsökande verksamhet som pågår. Den verksamheten tror jag på intet sätt stär i strid med vad motionen/motionärerna var ute efter. Han talar vidare om att det finns goda exempel på hur frågorna har lösts. Ja, men det finns också motsatta exempel som visar vilka svårigheter som finns. Jag skall strax återkomma till det. I det SAF-cirkulär som jag citerade kan man naturligtvis, som jag återgav, finna ett positivt avsnitt. Det är bara det att jag har en stark känsla av att man tar tillbaka mycket av det positiva genom att tala om att man icke garanterar att vederbörande får tillbaka samma arbete och inkomst som före studierna. Det är däri jag ser det som en mycket stor brist att hänvisa till detta cirkulär. Herr Eriksson i Arvika menar att utskottet var positivt i sitt uttalande. Jag återgav i mitt anförande också flera av de positiva formuleringar som fanns. Men vad jag var kritisk emot är att utskottet trots dessa både principiella och andra instämmanden icke kommer fram till att frågan behöver utredas. Det är naturligtvis bra med positiva formuleringar. Sådana bör ju varje motionär vara glad över, men det är nog viktigare att vi på detta område får snabba resultat. Det var heller inte enbart jag som anförde citat från remissbehandlingen av 1968 års motioner utan det gör i kortfattad form även utskottet självt; årets motion har väl icke varit föremål för remissbehandling på samma sätt. Nr 122 Jag menar, herr talman, att frågan om de vuxenstuderandes ställning i Fredagen den arbetslivet nog inrymmer många problem. Vi har i vpk-motionen tagit S äoveniber 1971 upp frågan om tjänstledighet för studier, men det finns naturligtvisockså. andra områden, och där vill jag anknyta till de mindre goda exemplen på = Lagstadgad rätt till hur man har löst frågorna. Ta exempelvis skiftarbetarnas möjligheter att tjänstledighet för delta i studiecirklar på kvällarna. Där talar arbetsgivarna ofta om att det deltagande i vuxenär ett stort problem på arbetsplatserna, och studieförbunden har mängder utbildning av material som visar den irritation som ofta uppstår när folk vill ha ledigt från sitt skift för att delta i cirkelstudier. En ABF-funktionär berättade i en tidningsartikel hur man har fått förhandla sig fram till en lösning för att skiftarbetare skulle kunna fortsätta sina påbörjade cirkelstudier. Man lyckades få tillstånd att fortsätta men, hette det, skulle det utbryta en förkylningsepidemi e. d. måste cirklarna inställas ett tag. Det är alltså de som kommer i farozonen först. Jag måste fråga mig: Är det underligt om många ambitiösa vuxenstuderande tröttnar när de har en känsla av att deras verksamhet ofta betraktas som något för produktionen olämpligt? En lagstiftning som fastslår rätten till ledighet för vuxenutbildning skulle enligt mitt förmenande inte skapa problem på arbetsplatserna utan i stället undanröja en del av de problem som i dag finns. Man brukar i olika undersökningar tala om att vuxenutbildningen inte har nått dem som bäst behöver den, de som har den lägsta utbildningen. Om nuvarande ordning skall bli bestående befarar jag att vi även i fortsättningen får uppleva att de som bäst behöver vuxenutbildningen kommer att stå utanför densamma. Det är alltså inte vackra tal om allas rätt till utbildning som löser problemen utan det är konkreta åtgärder. Jag menar att en lagstadgad rätt till ledighet för utbildning är en viktig åtgärd.

Herr talman! Låt mig först säga att just problemet med skiftarbeten tas upp i LO Vux 2 som jag hänvisade till förut. Herr Berndtson är nöjd med motiveringen i utskottsbetänkandet, men han är förvånad och kritisk med anledning av den slutsats som utskottet kommer till. Jag har i mitt första anförande försökt att klart och tydligt säga att vi anser att det är felaktigt att i ett långt framskridet förhandlingsskede inte invänta resultatet av förhandlingarna, Det måste vara rimligt, och jag har styrkts i detta av det yttrande från LO som jag hänvisade till. Detta är vårt skäl för att uppskjuta det hela. Sedan vi under utskottsarbetet kollat upp att förhandlingar pågår kan vi inte föreslå något initiativ från riksdagen. Det är anledningen till vårt avstyrkande av motionen,

Herr talman! Jag har ingen annan mening än utskottsmajoriteten, men jag vill i anledning av herr Källstads anförande göra den kommentaren att departementschefen har givit FÖVUX förlängt uppdrag. Bland de målgrupper som kommer att finnas i kommitténs verksamhet under innevarande studiesäsong ingår även de hemarbetande kvinnorna, Det är 41 nog främst genom den framställning som Socialdemokratiska kvinnoförbundet har gjort som kommittén har fått det uppdraget. Beträffande FÖVUX:s verksamhet under studiesäsongen 1970/71 räknar kommittén med att omedelbart efter årsskiftet framlägga sitt första betänkande, och då kommer man att kunna se en hel del av utfallet av den uppsökande verksamhet som har bedrivits liksom resultatet av verksamheten med studier på arbetstid.

Herr talman! Det regionala mönstret för framtiden i det statsoch monopolkapitalistiska Sverige framträder allt klarare i den anpassningsplanering, som olika myndigheter och planorgan bedriver. De trendframskrivningar och prognoser som lagts till grund för förslaget till regionplan för Storstockholm visar en fortsatt snabb befolkningskoncentration och att Storstockholm i allt snabbare takt förvandlas till det svenska monopolkapitalets serviceoch förvaltarregion med fortsatt industriutflyttning. Västkusten hotas att i snabb takt förvandlas till ett svenskt Ruhrområ — Nr 122 de, där redan gjorda investeringar i miljöförstörande tungindustri följs upp med ytterligare investeringar i oljeraffinaderier och petrokemisk industri. Detta kan i sin tur leda till omfattande följdlokaliseringar av andra industrier. Allt större landsdelar avfolkas i allt snabbare takt. En befolkningspoli Till grund för utskottets yttrande ligger två centerpartimotioner, som tisk riksplanering kritiserar anpassningsplaneringen och yrkar på dels en befolkningspolitisk samt vissa åtgärder riksplanering, dels sådana anvisningar till planorganen att statsmakternas för att dämpa storintentioner följs för dämpning av storstadstillväxten och förbättrad stadstillväxten regional balans. Det bedrivs för närvarande ett planeringsarbete inom olika departe ment. Utskottet nöjer sig med att hänvisa till det arbete som pågår inom inrikesdepartementet med utformande av ett ortsklassificeringssystem. Jag tror inte att ett regionpolitiskt program byggt på ortsklassificering på något sätt bryter med den hittills förda regionpolitiken. I botten på utskottets yttrande ligger också förväntningar på det förslag till fysisk riksplan som skall föreläggas riksdagen i höst. Jag kan inte se några tecken som tyder på att dessa s.k. riksplaner kommer att vända utvecklingen. De bryter inte på något sätt med den anpassningsplanering som banar väg för storföretagens krav. Det är intressant att notera att civildepartementet alltid betonar att det man arbetar med bara är en fysisk riksplan, alltså en markanvändningsplan. En markanvändningsplan är också regionplanen för Storstockholm, men det handlar i båda de här fallen om markanvändningsplaner som tillgodoser storföretagens krav. Man har gjort hela riksplaneringen till en fråga om konflikten mellan olika markintressen. Utgångspunkten för t.ex. Västkusten har inte varit att hindra oljeindustrins och annan tungindustris lokalisering i denna känsliga miljö. I stället har man inbjudit Industriförbundet att låta dess medlemsföretag framföra sina krav, så att man fick se hur långt man kan sträcka sig utan att totalförstöra Västkusten.

Inga krav har ställts på att man också skall redovisa tänkbara alternativ och man har heller inte bett företagen försöka bedöma den viktiga frågan hur den tekniska utvecklingen kan komma att påverka resursbehoven t.ex. behovet av att ligga vid kusten.” Kan man komma längre i anpassning till storföretagens krav än vad civildepartementet här har gjort? De flesta människor uppfattar en riksplan som något omfattande och positivt. Det associerar till en totalplan i vilken man sammanväver fysisk, ekonomisk, social, transportoch miljömässig planering för att bryta den regionala och miljöpolitiska krisen. Men den planering som regeringen bedriver med de borgerliga partiernas stöd har inte en sådan inriktning. Man kan heller inte, som utskottet gör, bara förvänta att de s.k. 43 riksplaner som kommer har den uppgiften. De riksplaner som kommer kan i stället bli ännu effektivare medel för att anpassa utvecklingen till storföretagens krav. Det är intressant att se hur centern agerar i de här sammanhangen. Partiet motionerar om befolkningspolitiska ramar till grund för planeringen i olika regioner och om åtgärder för att dämpa storstadstillväxten. Det är mycket okonkret. Men så fort man börjar tala om styrningar av alla investeringar och av företagslokaliseringen, viker centern sig. Samtidigt söker centern i Storstockholm framställa sig som den enda motståndaren till regionplaneförslaget och befolkningskoncentrationen. Vad hände då i civilutskottet? Efter utskottets tredagarsresa till Västkusten följde tre dagars intensiv indoktrinering av utskottets medlemmar från kanslihusets och planorganens experter, där hela den s.k. planering som pågår togs upp. Efter detta föll centern pladask i regeringens armar och förklarade att man kände sig lugnad av de redogörelser om planeringen som man fått och avstod från att yrka bifall till sina egna diffusa motioner. För egen del har jag inte biträtt utskottets yttrande. Jag har i ett särskilt yttrande motiverat varför och angett de huvudmålsättningar en ny regionpolitik måste grundas på. Jag skall inte utveckla detta ytterligare, då våra synpunkter redovisats utförligt i den nyss avslutade remissdebatten. Herr talman! Jag avslutar med att till kammarens protokoll anteckna att vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp inte ansluter sig till civilutskottets betänkande nr 22 utan till det särskilda yttrande som jag bifogat betänkandet.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 22 behandlar två centermotioner angående dels en befolkningspolitisk riksplanering, dels vissa åtgärder för att dämpa storstadstillväxten. Utskottet avstyrker motionerna med hänvisning till att dessa frågor kommer att behandlas i samband med ett till nästa år aviserat förslag till regionalpolitiskt program samt bygglagutredningens pägäende arbete. Jag accepterar denna behandling och motiveringarna och vill understryka vad utskottet säger om att i den regionala planeringen och vid utarbetandet av befolkningsramar de sociala, medicinska och psykologiska aspekterna skall tillmätas stor betydelse, liksom hänsyn till miljöoch naturresurserna. Människans berättigade krav på god både yttre och inre miljö måste vara avgörande i all planering. Storstadsregionernas utveckling är ett skrämmande exempel på motsatsen. För att kunna uppfylla här nämnda krav måste alla samhällets resurser användas på ett sådant sätt att vi får balans både mellan regionerna och inom dessa. Kompetensförhållandena kan ha avgörande betydelse för hur dessa frågor hanteras. Jag ser med intresse fram mot de aviserade förslagen. Om inte de långtgående i motionerna framförda kraven blir tillgodosedda kommer vi att aktualisera dem på nytt och då ta upp diskussion. Vi kommer inte att som herr Engström vill påskina ge upp kampen så lätt. Vårt agerande i storstadsregionerna och avfolkningsbygderna är synkroniserat, och det är — Nr 122 den politiken som vi också kommer att driva framöver. Men vi väntar tills vi får förslagen på riksdagens bord.

En befolkningspoli Herr talman! Vi har fått lyssna på ett långt och ingående anförande av = tisk riksplanering herr Engström, enligt känt mönster. Det är ju inte första gången vi hör = samt vissa åtgärder herr Engströms synpunkter på hur planeringsarbetet skall bedrivas i vårt — för att dämpa storland. stadstillväxten I det särskilda yttrandet säger herr Engström att de motioner som ligger till grund för utskottets yrkande tar upp den regionala krisen på ett mycket ytligt sätt. Det anvisar inga lösningar och kringgår liksom utskottets yttrande själva kärnfrågan. Då må man väl säga att herr Engström tagit upp frågan på ett mycket grundligare sätt än vad utskottet gjort. I utskottets betänkande konstaterar vi bara hur det för närvarande ligger till med planeringsfrågorna och med den fysiska riksplaneringen. Vi vet att det i civildepartementet finns en arbetsgrupp som håller på och bereder dessa frågor. Vi vet också att vi har att motse en promemoria i december, vilken sedan kommer att gå ut på remiss. Därefter har vi att vänta en proposition till 1972 års höstriksdag. Då har vi i utskottet sagt oss att dessa frågor rimligen bör anstå tills vi får tillfälle att ta del av vad remissinstanserna yttrar. De politiska partierna har ju alltid kanaler till olika organ och organisationer vilka kan väntas få promemorian på remiss och kan då väntas få tillfälle att framföra sina synpunkter på den. Sedan kommer frågan när propositionen läggs fram givetvis upp till sedvanlig riksdagsbehandling. Det kan därför vara lämpligt att låta en mera ingående debatt anstå till dess. Herr Engström däremot har fullt klart för sig hur man skall angripa dessa problem. Det behövs inget remissförfarande, vad jag kan förstå. Vänsterpartiet kommunisterna har ett program i fyra punkter vilket säger att så här skall det gå till. Hur själva genomförandet skall försiggå har man inte talat om på annat sätt än att vi kan ana oss till hur man tänkt sig det hela skall gå till. Det är bara att vända upp och ner på det privatkapitalistiska samhället och införa statskapitalism i stället eller, som herr Engström föredrar att kalla det, en socialistisk ordning. Då löser man alla problem. Jag tror inte att de övriga partierna har tänkt sig precis den lösningen, men vi är mycket intresserade av hur remissorganen ser på hela frågan, och då får vi tillfälle att grundligt tänka igenom problemen en gång till. Jag måste också ta upp vad herr Engström säger om civilutskottets besök på Västkusten. Det varade i tre dagar. Vi gjorde besöket för att få kännedom om hur frågor som har sammanhang med den s.k. Västkustplanen uppfattas på länsoch kommunal nivå. Sedan följde, säger herr Engström, tre dagars indoktrinering. Nu förutsätter jag, herr Engström, att riksdagsmän inte låter sig indoktrinera — i så fall är de dåliga riksdagsmän och sköter inte tillfredställande sina uppgifter. Det var väl närmast fråga om en orientering om hur långt 45 arbetet har fortskridit på detta område och hur man i olika verk och instanser angriper problemen. Jag tyckte att det var mycket värdefullt för utskottets ledamöter att få ta del av vad som pågår. Det är klart att om man har en patentlösning i fickan är både sådana här resor och en sådan här orientering överflödiga — det kan jag hålla med om. Men utskottets övriga ledamöter har nog inte sett på problemen på det sättet.
Herr talman! Det anförande jag höll var inte särskilt långt — jag tror att både jag och andra har hållit betydligt längre anföranden här i kammaren. Herr Grebäck hänvisar till att jag har anvisat ett program i fyra punkter. Vad vår kritik gäller är de huvudmålsättningar som skall ligga till grund för regionoch lokäliseringspolitiken och för att skapa en bättre miljö. Det behöver man inte utforma så utförligt i ett särskilt yttrande — det finns i våra motioner. Frågan gäller alltså: Skiljer sig de s.k. riksplaner som man utarbetar principiellt från tidigare regionplanering? Det gör de inte; det är samma typ av anpassningsplanering som tidigare. Gentemot detta har jag velat markera vår ståndpunkt att regionpolitiken måste utgå från andra huvudmålsättningar. Sedan undrade herr Grebäck om man skall införa statskapitalism. Det behöver man inte göra — det är ju det system som vi har i Sverige i dag. Och så till frågan om indoktrinering eller orientering. ÅA la bonne heure, lat oss kalla det en orientering. Det var alltså en mycket utförlig och kompakt orientering som utskottets ledamöter fick av kanslihuset och planorganets experter. Men den orienteringen ledde i varje fall till att centerpartisterna i utskottet blev så imponerade att de föll pladask i regeringens armar. Det är det som jag har sagt.
Herr talman! Det är väl ganska självklart att jag inte delar herr Engströms uppfattning om att vi föll i regeringspartiets armar. Vi har bara sagt: Låt oss vänta på propositionen 1972. Då skall vi återkomma. Våra krav på en befolkningspolitisk målsättning i planeringsarbetet har vi ingalunda uppgivit. Vi menar inte att en fysisk riksplanering är till fyllest — långt därifrån. Den måste undan för undan följas upp med ekonomisk planering osv. Men den fysiska riksplaneringen måste enligt vår bedömning ligga i botten så att vi har en uppfattning om var de industrier som behövs i framtiden skall placeras och hur vi skall kunna undgå miljöskador. Jag undrar om inte herr Engström ser spöken på ljusa dagen när han ser Bohuslän framför sig; han ser idel skorstenar som ger en vision av ett Ruhr i framtiden. Det är väl ändå att överdriva.
Herr talman! Det handlar inte om att se spöken på ljusa dagen, och det handlar inte bara om Västkusten. Den hittillsvarande regionpolitiken har ju bedrivits så att storföretagen bestämmer var städerna skall stå, som det uttrycktes i en debatt för något år sedan. Vi vill ändra hela Nr 122 utvecklingen så att man styr storföretagen och på så sätt får den rakt Fredagen den omvända utvecklingen mot för närvarande. 5 november 1971
Den fysiska rikspla Herr talman! Jag delar herr Engströms uppfattning så långt att det får — neringen m.m. inte bara vara de företagsekonomiska och tekniska faktorerna som påverkar utbyggnaden av olika regioner. Som jag framhöll i mitt tidigare anförande måste i betydligt högre grad de sociala, medicinska och psykologiska aspekterna — hur man skall ta till vara de enskilda människornas intressen — slutligen vara avgörande för hur man planerar samhället. Men vi kan inte komma ifrån att de markanvändningsplaner som läggs fram har en väsentlig betydelse även i detta avseende. Hittills har man bortsett från de aspekter som jag nämnde, och därför måste de nu komma med i bilden. Skulle inte det vara fallet när de aviserade förslagen läggs fram, kommer vi ånyo att resa de här kraven.
Herr talman! Får jag säga herr Engström att när det gäller själva målsättningen kanske inte våra uppfattningar skiljer sig så förfärligt mycket. Vi vill naturligtvis försöka få till stånd en lokalisering av företag osv. som är spridd över hela landet. Det är kanske egentligen metoderna för hur vi skall uppnå det målet som inte är riktigt överensstämmande. Herr Engström vill säkert använda litet hårdare och bryskare metoder än vad som är förenligt med den samhällstyp vi har. Det är väl framför allt där vi skiljer oss åt i betraktelsesätt.

Herr talman! Atskilliga meningsutbyten omkring lokaliseringen av industrier till Västkusten har under senare år förekommit i riksdagen. Jag har icke för avsikt att på något sätt tillföra debatten nytt bränsle, utan vill endast än en gång framhålla några synpunkter, som jag tidigare i är har framfört här i riksdagen. Tillgången på djuphamnar med hyggliga inseglingsförhållanden för 47 supertankers vid den svenska Västkusten är ganska liten. De möjligheter som finns bör därför utnyttjas. Utan tvivel är närheten till världshaven en utomordentlig tillgång för vårt land. Vi har icke råd att avstå från kommunikationerna till havs, även om detta i några fall innebär konflikt med fritidsintressen och sommarstugebebyggelse. Näringslivet i kustlänen är icke detsamma som det tidigare har varit. Jordbruk, stenindustri, fiske och konservfabriker ger icke befolkningen den sysselsättning som måste till för en hygglig utkomst. Kustlänen måste följa med i strukturförvandlingen, såvida de icke helt skall avfolkas. Den fysiska riksplaneringen, som snart föreligger i ett skissförslag, får icke och kan icke förhindra att vi på ett förnuftigt sätt utnyttjar våra tillgångar av vattenvägar och lämpliga industriområden. Vi är alla angelägna om att skydda miljön, men detta måste alltid ske efter en noggrann avvägning mellan de värden som ligger i en trygg sysselsättning och i bevarandet av en ren och vacker natur. Jag är helt övertygad om att Västkusten ger utrymme för både sysselsättning och ett rörligt friluftsliv. Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att något anknyta till den debatt vi hade om civilutskottets betänkande nr 22. Man talade om att det var uteslutande den fysiska planeringen som man sysslade med, och man hänvisade till vad utskottet skrivit på s. 9. Där refererar man inrikesministern i årets statsverksproposition och säger att ”avsikten är att utforma ett regionalt handlingsprogram för hela landet som skall föreläggas riksdagen under år 1972”. Samtidigt med detta program kommer ”övervägandena inom ramen för förarbetena till den fysiska riksplaneringen att presenteras för riksdagen”. Det råder väl fullständig enighet om angelägenheten av att det arbete som nu pågår med planering på riksnivå skall kunna presenteras för riksdagen och sammanfattas på ett sådant sätt att det finns möjligheter att fatta beslut om principiella riktlinjer för markanvändningen i fortsättningen. Men även om vi är ense om att få fram detta material, får vi väl ändå vara på det klara med att man därmed inte har löst problemen för all evighet. Jag vill därför understryka något som civilutskottet också skriver på s. 9. Man hänvisar där till det svar som civilministern har lämnat i andra kammaren 1970. Han säger där att ”de förslag som riksplaneförberedelserna mynnar ut i kommer att bli föremål för en omfattande remissbehandling efter vilken Kungl. Maj:t kommer att tillkännage sin uppfattning om bl.a. innehållet i en fysisk riksplanering och de former i vilka en fortlöpande sådan planering bör försiggå”. Det är framför allt det sista som jag vill understryka — ”de former i vilka en fortlöpande sådan planering bör försiggå”. Jag tror att det skulle vara ganska förmätet av oss att tänka att vi, när riksdagen 1972 behandlar det material som redovisas av riksplaneringen, också skulle för all evighet ha intagit den enda riktiga ståndpunkten i fråga om markanvändningen.

Den fysiska rikspla Vi måste väl vara överens om att frågan om miljövården skall lösas så — neringen m.m. att vi inte för alltid accepterar förorenande industri. Det finns ju möjligheter att satsa på forskningen, på ny teknik, för att komma till rätta med de skador som vi redan har vållat genom att vi inte varit på det klara med konsekvenserna. Riksdagen har också en lagstiftningsmöjlighet, och slutligen har vi möjligheter att ekonomiskt stödja åtgärder för att komma till rätta med miljöfrågorna. Därigenom kan vi se till att industri som i dag betraktas såsom miljöfarlig inte behöver vara det i framtiden. Herr Engström har i diskussionen om civilutskottets betänkande nr 22 i stort sett redogjort för sitt särskilda yttrande. Han talar om att det på Västkusten redan finns fyra industricentra där man har gått före den fysiska riksplaneringen., Då måste han bland dessa fyra inräkna Göteborg, och jag är inte säker på att göteborgarna vill acceptera att staden är ett nytt industricentrum. Det har sedan lång tid tillbaka funnits tung industri i Göteborg. Staden har också varit ett handelsoch industricentrum långt innan vi kom på att diskutera en fysisk riksplanering. Vad som har tillkommit är alltså tre industricentra — Värö för massa och kraft, Stenungsund för petrokemi och kraft samt nu senast Lysekil för oljehanteringen. I en motion av herr Ahlmark behandlas speciellt frågan om ståndpunktstagande till ett ytterligare område som här kallas för Strömstad men som i Västkustgruppens arbete kallas för Idefjordsområdet. Det finns ingen anledning för mig att ha någon avvikande mening gentemot civilutskottet, när utskottet säger att man antagligen inte kommer att behandla denna fråga och ta slutlig ställning till den förrän den fysiska riksplaneringen är redovisad för riksdagen. Det kan i så fall jämföras med att det beträffande de ansökningar som kommun och företag i det här fallet har lämnat in endast rört sig om tidsskillnad på kanske ett halvt år. Men jag vill på samma sätt som herr Magnusson i Grebbestad gjorde understryka betydelsen av sysselsättningsfrågan i de här diskussionerna. Man beskriver Västkusten som ett Ruhrområde och har i Sverige i övrigt den tron, att eftersom Göteborgsområdet är ett storstadsområde med mycket expansiv både befolkningsutveckling och industriutveckling är förhållandet detsamma hela Västkusten över. Låt mig då säga att i t.ex. den norra länsdelen, omfattande två kommuner — Tanum och Strömstad — finns det i dag 20 000 invånare som har att röra sig på I 500 kvadratkilometer. Det är ett område som sedan 1920 har haft en kontinuerlig befolkningsminskning och som under hela den här tiden dragits med arbetslöshet på ett sådant sätt att riksdagen, trots att området ligger ganska långt söderut i Sverige, ansett det nödvändigt att låta kommunerna ingå i allmänna stödområdet. Situationen i dag är också synnerligen bekymmersam, eftersom vi har 390 arbetslösa eller permitteringsvarslade. Den siffran skall ställas i relation till en industriarbetarkår på 2 200 å 2 300 människor. Om man 49 därför säger att det här inte har någon betydelse för sysselsättningen är det alltså ett helt felaktigt påstående. Tvärtom har man ju många gånger konstaterat den mycket stora betydelse som storindustriella investeringar i tung industri har som ryggrad för att kunna bygga upp ett samhälle som har gått tillbaka så starkt som den norra länsdelen här har gjort. Jag har velat framföra de här synpunkterna för att ge en något mera nyanserad bild av förhållandena men har, som jag tidigare sade, inget gentemot civilutskottets hemställan avvikande yrkande.

Herr talman! Det finns en huvudpunkt i det som herr Magnusson i Grebbestad sade och som herr Mattsson i Skee tog upp där jag kan helt instämma. Självfallet får inte en fysisk riksplanering och en aktiv miljöpolitik leda till att vissa delar av landet inte skall få nya jobb, nya arbetstillfällen, Särskilt viktigt i Bohuslän är detta naturligtvis, som herr Mattsson i Skee sade, i den norra delen av länet, Strömstads och Tanums kommuner, som verkligen har stora svårigheter. Enligt min mening bör statsmakterna försöka stimulera miljövänlig industri till de områden där man avvisar miljöfarliga investeringar. Det är något av en moralisk förpliktelse för en regering, som av miljöskäl avslår en ansökan om en tänkt lokalisering, att hjälpa kommunen till andra nya arbetstillfällen. Därför skall de instrument som vi har och som vi kan skaffa oss nyttjas mer målmedvetet: investeringsfonder, planbeslut, långivning och annat. Befolkningen i Bohuslän har en rätt att ställa krav på nya industrier för att hindra uttunning och alltför stort beroende av turister och sommargäster. Men samtidigt har landets befolkning i dess helhet och det snabbt ökande antalet svenska och utländska Västkustälskare rätt att resa kravet att den här skärgården skyddas från stora risker och skonas från förstörelse. Det gavs många löften om den fysiska riksplaneringen under andra hälften av 1960-talet. Vi fick veta främst av den dåvarande kommunikationsministern Palme att för miljöpolitiken i framtiden skulle riksplaneringen bli ett av de viktigaste instrumenten. Om man läser Olof Palmes och Svante Lundkvists tal från 1960-talet finner man att åtskilliga principer skulle vägleda kommande lokaliseringar. 1970-talets första fall, då de principerna blev prövade, var raffinaderiet vid Brofjorden. Nu går sprängsalvorna på Lysehalvön. Ett nytt område för oljeindustri har öppnats. På vilket sätt har man då vid beslutet om OK-raffinaderiet levt upp till 1960-talets löften? Får jag ta principerna en efter en. 1) Den fysiska riksplanen skulle vägleda kommuner och företag inför egen planering och egna lokaliseringar, så att de från början riktade in sina ansträngningar i linje med riksplanen. I fallet Brofjorden hade Lysekils kommun och OK ingen riksplan att gå efter. De planerade i alla fall i brist på direktiv från statsmakterna. I det tomrum som då uppstod drev kommunen och företaget tillsammans fram den situation, som i november 1970 pressade en svag regering att godta en oljehamn för supertankers och ett raffinaderi vid Brofjorden. 2) Den fysiska riksplanen skulle, enligt uttalandena av herrar Palme och Lundkvist, hindra regering och andra från att behöva improvisera, när enskilda planfrågor skulle föras till beslut. Man skulle få vägledning av Nr 122 en långsiktig plan som fördelade marken. I fallet med OK-raffinaderiet kunde regeringen påverka parterna nästan från början — om den hade velat göra det. Men man saknade en = 200 fysisk riksplanering för Västkusten, och man ville inte skynda på det — Den fysiska riksplaarbetet. Man drevs in i en situation då handlingsalternativen började neringen m.m. upplevas som begränsade. Och till slut improviserade man fram en ”samplanerad industriregion baserad på Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla och Lysekil”, som det hette i regeringskommunikén. Motiveringen för lokaliseringen var ett kort och torftigt dokument på en tio sidor med en hel rad diskutabla påståenden. 3) Den tredje principen var att den fysiska riksplaneringen skulle ge tyngd och röst åt de miljövärden som ofta kommer bort när man fattar delbeslut om lokaliseringar och planärenden. Men i Brofjorden var det just de värdena som kom bort vid beslutsprocessen. Mitt på Bohuskusten lägger man nu ett nytt oljecentrum. Där skall man ta in oljetankers, som är större än några andra båtar som någonsin har gått in i svenska skärgårdar. Hur oljeskyddet skall skötas vet man inte. Riskerna för kusten och vattnet fick inte påverka det beslut, där företagsekonomiska kalkyler fick fälla utslaget. 4) Den fjärde principen var att den fysiska riksplanen skulle grundas på fakta och överväganden, som skulle bli offentligt redovisade och diskuterade innan man fattade beslut om planen. Så skedde aldrig i det här fallet. En föredragning av statssekreteraren på presskonferensen för ett år sedan var vad allmänheten fick till livs. De bedömningarna blev aldrig debatterade och remissbehandlade i ett sammanhang, innan man avgjorde lokaliseringen av oljeindustrin till Brofjorden. 5) Den femte principen var att den fysiska riksplanen på något sätt skulle förankras i beslut i riksdagen. Men beslutet om OK-raffinaderiet fattades av regeringen ensam. Det fick ingen förankring genom något riksdagsbeslut. I en interpellationsdebatt i andra kammaren ett par veckor före beslutet vägrade civilministern t.o.m., trots att jag pressade honom gång på gång, att i diskussionen redovisa sina synpunkter på ärendet, just med hänvisning till att de inte var riksdagens angelägenhet. 6) Den sjätte principen var att den fysiska riksplaneringen, innan planen fastställdes, skulle beskriva alternativ för markens användning. På det viset skulle man ge bättre underlag för vettiga beslut. Men någon alternativ plan för ny oljeindustri på Västkusten blev aldrig utarbetad. Man fick aldrig möjlighet att i sitt sammanhang pröva andra möjligheter, andra tänkbara lokaliseringar för öppnandet av ett nytt oljeindustriområde, 1. ex. Hogdalsområdet, som ett alternativ till Lysehalvön. Bara cn lösning presenterades när den redan hade blivit fastställd av regeringen. 7) Den sjunde och sista principen, om man går tillbaka till herrar Palmes och Lundkvists tal på 1960-talet, var att den fysiska riksplanen skulle präglas av en klart redovisad politisk värdering. Men när beslutet om Brofjorden kom förra året bar det alla tecken på 51 ett hafsverk. De riktlinjer för framtiden som man hängde på det var skissartade och en typisk konstruktion i efterhand. Någon speciell politisk viljeinriktning kan väl inte gärna ligga i att låta sig bindas av oljebolag och kommuner i förening utan att avvakta arbetet på en fysisk riksplanering. Vi ser alltså hur spelet kring Brofjorden förra året och i år stred mot de målsättningar som tidigare hade utlovats för den fysiska riksplaneringen. Nu har vi t.o.m. sett hur regeringen fattade beslutet om Brofjorden i strid med andan i miljöskyddslagen. Man band sig för ett nytt oljecentrum mitt på Bohuskusten innan koncessionsnämnden för miljöskydd hade fått säga sitt. Det tog vi upp i årets dechargedebatt i maj här i riksdagen. Vi har fått se hur nya fakta om främst svaveldioxiden i luften och försurningen av sjöar — framför allt i Västsverige — och marker har påverkat debatten. Men de har inte i huvudfrågan beträffande lokaliseringen fått påverka regeringen, som ju band sig i november förra året. Koncessionsnämnden vägrade att för sin del godkänna den här lokaliseringen och lät i stället regeringen bestämma. Och regeringen hade redan bestämt sig — ett år tidigare. I min motion, nr 450, tar jag upp de här problemen, kräver en alternativ plan för området kring Brofjorden och begär att inga bindande beslut skall fattas om området norr om Strömstad innan man har en plan för västkustens användning. Utskottet har svarat att beslutet om Brofjorden redan är fattat — där blir det alltså inga alternativ — och att man skall vänta med beslutet om Hogdal norr om Strömstad tills ”resultatet av pågående arbete med den fysiska riksplaneringen redovisats och prövats av statsmakterna”. Till det kan fogas främst två kommentarer. Den första återfinns i det särskilda yttrandet av Erik Tobé och Rune Ångström. Handläggningen av fallet Brofjorden var sannerligen inte tillfredsställande, och det borde civilutskottet ha sagt ifrån om, Nersmutsande industri skall inte placeras vid våra kuster utan att man har en samlad plan för hur kusten skall användas. Den andra kommentaren blir några frågor som jag ställer till civilutskottet. Man skall alltså vänta med beslutet om oljekraftverk och annat vid Hogdalsområdet till dess vi fått en fysisk riksplanering för den delen av kusten. Då är frågan: Vad för slag av riksplanering blir det, och i vilka former skall den beslutas? Skall vi denna gång tillämpa 1960-talets löften — eller skall vi än en gång svika dem genom att improvisera oss fram som i fallet Brofjorden? Kommer den fysiska riksplaneringen att ge kommuner, företag och regering en klar vägledning när det gäller att fördela mark för industri av olika slag, bostäder, fritidsliv och orörd natur? Kommer den fysiska riksplaneringen att ta stor och ofta avgörande hänsyn till de miljövärden som man hittills så ofta schabblat bort? Kommer planen att förhindra att t.ex. Västkusten förvandlas till något som kan komma att likna ett svenskt Ruhrområde? Kommer den fysiska riksplanen att grundas på fakta och överväganden som blir offentligt redovisade och diskuterade innan man fattar beslut om planen? Kommer den fysiska riksplaneringen att i sina grunddrag förankras = Nr 122 genom beslut i riksdagen? Kommer den skiss, som man påstår skall läggas fram i december i år, att utgöras av klart redovisade alternativ, kommer det alltså att bli flera förslag och inte bara ett, så man vet vad man har att välja mellan? Den fysiska rikspla På de frågorna finns det ännu inga svar. Det material som planverket = neringen m.m. publicerat är förstudier. Några förslag till riksplanering är ännu inte publicerade. Den fråga jag vill ställa till civilutskottets socialdemokrater är denna: Kommer den fysiska riksplaneringen att vara grundad på de sju principer som slogs fast i regeringens uttalanden under 1960-talet? Eller kommer den att mera präglas av de ledsamma improvisationer som ledde fram till beslutet om Brofjorden? Kan vi i dag få ett svar på den frågan? Det svaret avvaktas med spänning av tusentals miljövänner här i landet.

Herr talman! Jag ämnar inte på något sätt gå in i polemik med de föregående talarna. Men jag kan inte underlåta att säga några ord i denna fråga. Jag betvivlar på intet sätt den goda viljan hos dem som har talat om i synnerhet Bohuskusten. Eftersom jag är född i den bohuslänska skärgården är det med en viss tillfredsställelse jag lägger märke till att människor från olika håll i vårt land är intresserade av denna kust. Men jag har hela tiden som denna debatt har förts — inte bara nu vid detta tillfälle utan också tidigare — haft en känsla av att debatten många gånger blir alltför ensidig och att det bara är vissa sidor som kommer fram.

Det kanske i någon mån förklarar att jag på ett särskilt sätt känt och fortfarande känner för den bohuslänska kusten och skärgården. Jag vet att miljö är ren luft, rent vatten, vacker natur osv. Men miljö är mycket mer än så, och det är på den bortglömda sidan jag vill peka litet grand. Visserligen säger herr Ahlmark att man i Bohuslän också har rätt att kräva ökade arbetstillfällen. På den punkten är vi helt eniga, och det är väl ingen som har någon annan åsikt. Men innan jag hamnade i riksdagen hade jag i ett 25-tal år haft den bohuslänska kusten som mitt arbetsfält. Jag har många gånger under mer än två tre sommarmånader rest i den bohuslänska skärgården. Jag har vid otaliga tillfällen varit i dessa samhällen som sakta men säkert tynat och gått sin undergång till mötes på grund av brist på arbetstillfällen. När vi i länets planeringsråd som jag tillhörde hade att ta ställning till lokaliseringen av OK till Brofjorden, satte vi oss noga in i vad frågan gällde. Inom samtliga partier -— både i landstinget och bland riksdagskamraterna — var vi helt eniga om att vi inte fick låta ett sådant tillfälle att skapa arbetstillfällen gå oss ur händerna. Det har sagts att man vid den bohuslänska kusten borde lägga renare 53 industrier. Det är vad bohuslänningarna väntat på år efter år. När jag under vintermånaderna — december, januari och februari — har kommit till bohuslänska fiskelägen eller andra orter och träffat befolkningen där kan jag försäkra kammaren att det är en helt annan situation jag mött än den som möter sommargäster från olika platser i vårt land. Det är inte ett vackert leende landskap då. Jag har gått vid sidan av gamlingar som av omständigheterna tvingats stanna kvar. Jag har hört deras bittra klagan när de pekat på hus efter hus som stått tomma därför att barn och barnbarn måst flytta på grund av att det saknats arbetstillfällen. Jag har hört de gamlas klagan när de säger: ”Här bodde den och den; han arbetar nu i Uddevalla” osv.

Och det är en viktig fråga, såsom jag ser det och såsom jag vid många tillfällen upplevt det. Jag har velat peka på detta därför att jag tycker att denna sida av saken alltför många gånger kommit bort i debatten. Såväl herr Engström som herr Ahlmark har talat om ”ett nytt Ruhrområde” när det gäller den bohuslänska kusten. Jag tror inte att man behöver befara någonting sådant. Jag skall inte gå in på riksplaneringsfrågan som sådan, men jag kan inte underlåta att betona vikten av det jag här nämnt. Jag tror att det var herr Ahlmark som var inne på att avgörandet av Brofjordenfrågan var ett hafsverk. Jag kan inte hålla med om detta. Jag har full förståelse för att man vill ha en vettig och riktig riksplanering — det är på sin plats att man kräver det; men det kan ändå inte betecknas som ett hafsverk när vi som känner länet och känner till förhållandena är rörande eniga inom samtliga partier om att denna chans måste tas. Jag kan inte vara med om att kalla det ett hafsverk. Eftersom jag — som jag sade tidigare — har varit med och tagit mitt ansvar i denna fråga i Göteborgs och Bohus läns planeringsråd vill jag här gärna deklarera att jag inte ångrar att jag gjorde det.

Herr talman! Ursprungligen hade jag inte tänkt delta i debatten, men en del påståenden av herr Ahlmark och andra miljöaktivister gör att jag måste reagera en smula. Det är ganska förvånande att dessa anser att ett raffinaderi som skulle bli placerat vid Brofjorden skulle ha utomordentligt negativa effekter på miljön, medan däremot samma raffinaderi placerat inom Göteborg — där vi redan har ett par raffinaderier — skulle ha oanat goda effekter. Det är enligt mitt sätt att se ett cyniskt agerande. Det innebär att de menar att det inte skulle göra någonting att man gör miljön ännu mer olidlig där den redan är tämligen förstörd. Det skulle alltså inte vara socialt vällovligt att se till att göteborgarna inom sin egen stad har fritidsområden, lämpliga att utnyttja. Vi har för närvarande några sådana ute vid Torslanda, men dem ville man förstöra med placerandet av ett raffinaderi där. Det är, anser vi, gott och väl att man får avlägset belägna fritidsområ-. den, men de kan i princip tyvärr bara utnyttjas av de mer besuttna, under det att fritidsområden inom stadens hank och stör blir tillgängliga, och är tillgängliga, för de arbetare och mindre inkomsttagare som är sysselsatta där. Det har också i några sammanhang lämnats exempel på att Svartedalens sjöområden, för övrigt även sjöar i min egen hemtrakt, skulle ha blivit försämrade och försurade beroende på tillkomsten av anläggningarna i Stenungsund. Det är orimligt, eftersom de sjöarna befinner sig sydost om Stenungsund och vi där har förhärskande sydvästliga vindar. De befinner sig däremot nordost om Göteborg; och därför är det ganska naturligt att om någon försurning har uppkommit så har det skett på grund av de raffinaderier som finns i Göteborgsområdet. Det är mycket möjligt, och forskarna är ganska klara över detta, att en hel del av de negativa effekter som kunnat uppmätas antagligen inte bara kommer från Göteborgsområdet utan kanske t.o.m. så långt ifrån som från kontinenten. I vart fall torde man inte kunna hävda att lokaliseringen av kraftverk m.m. till Stenungsund har medfört dessa försämringar i bl.a. Svartedalens område. Dessutom tror jag att de allvarligaste skadorna från svavelnedfall och annat trots allt har vållats skogen — och de skadorna får vi nog försöka motverka på olika sätt. Jag skulle till sist vilja säga att det naturligtvis är väsentligt att vi på allt sätt arbetar för en bättre miljö, men en miljö utan arbetsplatser är snart ingen miljö. Om det inte från både regeringens och vår sida ageras kraftigt för att få arbetsplatser till exempelvis dessa områden i mellersta och norra Bohuslän dör de områdena; och det blir ingen död i skönhet utan det blir en död i förfallets tecken — och det vill vi inte medverka till!

Herr talman! Herr Ahlmark var inte riktigt belåten med handläggningen i utskottet av hans motion, men vad utskottet haft att hålla sig till är ju yrkandet i motionen. Det är uppdelat i två punkter, av vilka den första är ”att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t uppmanar regeringen att i arbetet på förslag till fysisk riksplan för Västkusten också låta utarbeta alternativ, där området vid Brofjorden hålls fritt från supertankers och oljeindustri”. Det kunde väl inte bli annat än avslag på det yrkandet, eftersom detta är ett passerat stadium. Det finns inga möjligheter att komma med ett alternativ nu när spadarna redan har satts i jorden. Utskottet har handlat helt sakligt i detta fall. I punkt 2 är yrkandet ”att inga bindande beslut fattas om lokalisering av miljöfarlig industri till området kring Strömstad innan riksdagen tagit ställning till de centrala principerna för Västkustens framtid”. Utskottet har från civildepartementet inhämtat att så inte kommer att ske, utan man kommer att avvakta vad riksplanen redovisar, och sedan kommer fallet att prövas i vederbörlig ordning. Det innebär alltså närmast ett bifall till herr Ahlmarks yrkande på den punkten. Nu menar jag helt allmänt — och jag tänker inte fördjupa mig i någon längre debatt i de här frågorna eller miljöfrågor i det här sammanhanget — att riksdagen endast kan ta ställning till de principer som skall vara grundläggande för den fysiska riksplaneringen. Riksdagen kommer väl aldrig att kunna lägga sig i den regionalpolitiska bedömningen för enskilda företags placering här eller där, utan sådant måste överlämnas till de regionalpolitiska organen. Vi får hålla oss till principerna och ange ramarna för handlandet i fortsättningen. Vi har nu i stället fått till stånd en regionpolitisk debatt i den här frågan. Jag förstår att riksdagsmännen från Västkusten känner sig engagerade, men egentligen är det principerna för den fysiska riksplaneringen som vi borde debattera. Sedan skulle jag kanske för ordningens skull också säga en sak som faller tillbaka på ett yttrande i betänkandet nr 22 men som har samband även med betänkande nr 24. Utskottet har ingalunda stått likgiltigt för behovet av samordning mellan den fysiska riksplaneringen och övrig planering. Vi slår ju fast i betänkande nr 22: ”Inte heller har utskottet funnit anledning att nu påkalla någon riksdagens åtgärd i fråga om samordningen i stort av regional utvecklingsplanering samt fysisk planering, miljöprövning m.fl. åtgärder av koncessionskaraktär. Utskottet har förutsatt att förslag även i sådan riktning kommer att föreläggas riksdagen.” Vi förutsätter helt enkelt att så skall ske, men vi får ju avvakta förslagen innan vi kan ta upp de frågorna till debatt.

Herr talman! Herr Ahlmark efterlyste bl.a. det material som nu behandlas i departementet. Det är väl inte säkert att vi har fått tillgång till allt material, men vi fick i alla fall vid riksdagens början ett erbjudande från civildepartementet att anmäla intresse för materialet, så skulle vi fortlöpande få det. Jag anmälde mig som intresserad av att få ta del av de inventeringar och rapporter som undan för undan kommer i det här arbetet, och jag har med jämna mellanrum fått nya handlingar från civildepartementet. Några decimeter material finns alltså i alla fall tillgängliga i dag, om man inte också till detta skall räkna länsprogrammen, som nu börjar strömma in och som väl får räknas i meter. När det gäller innehållet i riksplanen sade jag inledningsvis att man kanske skall ha klart för sig att det här kommer att röra sig om principer. Jag fruktar att herr Ahlmark kommer att bli besviken, om han tror att riksplanen skall vara ett facit som det går att slå i så fort ett nytt problem skall behandlas. Jag tror inte att man vare sig kan eller skall ge en riksplan en så detaljerad utformning. Enligt min och mitt partis mening skall en riksplanering innehålla de regionalpolitiska målsättningarna och de medel och metoder man vill använda för att genomföra dem. Eftersom vi också har andra parter inblandade i planeringsarbetet — Sveriges kommuner inte att förglömma, även om herr Ahlmark i det här sammanhanget vill räkna dem till kategorin skumma parter — är det nödvändigt att vi håller planeringsarbetet på så lågt plan som möjligt. Därigenom kan vi påverka detta arbete inte enbart i riksdagen utan även i länen och kommunerna. Som jag ser saken skall riksplaneringen Nr 122 åtminstone till den del den sysslar med den fysiska planeringen omfatta Fredagen den principerna och tillgodoseendet av de områden, där staten genom en 5 november 1971 särskild lagstiftning har bestämt hur vissa ändamål skall tillgodoses, t.ex. naturreservat och liknande. Men i övrigt kan det inte bli fråga om annat — Den fysiska riksplaän vissa principiella anvisningar om markens disposition. neringen m.m. Herr Torwald framställde nästan den fråga som jag själv hade tänkt framföra, när vi nu diskuterar ett i och för sig passerat stadium. Han undrade var OK:s anläggningar skulle ha placerats. Frågan skulle kunna ställas till herr Ahlmark. Var i landet skulle de ha legat? Eller menar herr Ahlmark att vi inte skulle ha den här typen av industri över huvud taget? Skall vi inte ha någon petrokemisk industri i landet, skall vi inte bygga ut kraftverksindustrin? I så fall är ställningstagandet korrekt och konsekvent med miljövårdsengagemanget. Men det är nog riktigare att se på miljövården på det sätt jag mycket koncentrerat försökte göra i mitt första inlägg; det gäller att satsa på tekniska åtgärder och på utvecklingsåtgärder samt lagstiftning för att komma till rätta med de problem som vi i dag är medvetna om finnes. Jag accepterade civilutskottets bedömning av det aktuella ärendet i den nordligaste delen, dvs. Strömstadsområdet. Herr Ahlmark och jag har tidigare diskuterat denna sak i kammaren. För att ledamöterna skall bli geografiskt orienterade vill jag nämna ytterligare en sak. Kanske vi inte ens kan kalla detta för ett nytt industriområde, eftersom vi redan vid samma fjordar, Idefjorden och Singlefjorden, har tre stora industristäder i värt grannland Norge, nämligen Halden, Sarpsborg och Fredrikstad. Det är alltså en i grannlandet mycket kraftigt växande region. Planeringen får inte göras på det sättet att man inte tror att det finns någonting bortom riksgränsen. Jag skulle vilja nämna ytterligare en sak. Miljövårdsdebatten skulle vinna på att vi inte haussar upp den och liknar Västkustområdet vid ett framtida Ruhr. Den inventering av industrins efterfrågan på anläggningar som gjorts har fått en helt felaktig beskrivning i pressen. Den har även behandlats på ett märkligt sätt av TV. Riksdagsmän i Bohuslän fick för några dagar sedan ta del av en skrivelse ställd till radiochefen. I denna protesterar verkstadsklubbar, SIF-klubbar och SALF-klubbar vid de petrokemiska industrierna i Stenungsund mot den utformning som man har givit ett reportage från Västkusten Det heter i skrivelsen bl.a.: ”Som avslutning på reportaget informerade reportern Sveriges befolkning om, att det fanns runt Stenungsund mänga naturliga badplatser, men att dessa icke kunde användas på grund av den grava nedsmutsningen av vattnet, utan att man badar i stället i bassäng. Som illustration visades en bassäng byggd för att betjäna simskolorna i Stenungsund och således avsedd för icke simkunniga barn. Denna uppgift är en klar medveten eller omedveten lögn.”

Herr talman! I och för sig skulle det kunna vara överflödigt att ytterligare orda i den här frågan, men eftersom herr Ahlmark ställde vissa frågor med direkt adress till utskottets socialdemokratiska ledamöter 57 fann jag mig föranlåten att begära ordet. Man kan möjligen ställa sig undrande till varför herr Ahlmark ställde sina frågor med adress till de socialdemokratiska ledamöterna då ett enhälligt utskott står bakom betänkandet, även om ett särskilt yttrande är fogat till detsamma. När det gäller frågan om att uppföra ett oljeraffinaderi vid Brofjorden — det finns för övrigt en redovisning i utskottets betänkande på s. 10 — vill jag säga att handläggningen av den frågan har skett helt i överensstämmelse med den lagstiftning som för närvarande gäller. Det föreföll på något vis som om herr Ahlmark ville ifrågasätta handläggningen av det ärendet. Jag har åtskilliga gånger lyssnat till herr Ahlmarks utgjutelser i sådana här sammanhang. Det må vara honom obetaget att ivra mycket starkt för en god miljö, men han tar miste om han tror att han står i någon särställning i det sammanhanget. Möjligen skulle särställningen kunna beskrivas som så att herr Ahlmarks sätt att angripa dessa frågor är något ensidigt. Det kan måhända bero på — med anknytning till Brofjordenfrågan — att han själv är på bekvämt avstånd från de förhållanden som den landsdelen befinner sig i. Jag undrar för övrigt vilket intryck herr Ahlmark tar av det som har sagts här i debatten tidigare i dag och det som också tidigare vid liknande tillfällen har framförts av företrädare för den landsdel som här är särskilt intressant. Jag tror att miljövårdsdiskussionen är betjänt av att vi försöker nyansera oss och inte så enögt angriper dessa frågor som jag tycker herr Ahlmark gör. Vi får se till att det goda inte blir det bästas fiende, skulle jag vilja uttrycka det. Det är dels en fråga om god miljö, dels en fråga om arbetstillfällen som de människor måste ha vilka inte bara vistas på Västkusten under några korta sommarveckor utan som blir kvar sedan sommargästerna har flytt. De måste naturligtvis kunna leva vidare. Det är därför enligt min mening nödvändigt att också tänka på den sidan av saken. Så till herr Ahlmarks frågor till socialdemokraterna i utskottet. Han frågar exempelvis huruvida de sju punkter som är uppställda som en allmän målsättning när det gäller miljövårdsfrågorna skall prägla den fysiska riksplaneringen eller om det skall bli fortsatta improvisationer. Jag tycker att herr Ahlmark själv borde ha funnit svaret på den frågan och över huvud taget inte hade behövt ställa den här. Det är redovisat i utskottets betänkande att det har upplysts från civildepartementet att man kommer att lägga fram en promemoria i den här frågan och avlämna den till riksdagen. Den är sedan avsedd att remitteras i vanlig ordning, och det blir då tillfälle för olika intressenter att framlägga sina synpunkter. Först därefter kommer naturligtvis arbetet att fortsätta. Jag är övertygad om att man från regeringens sida kommer att ta intryck av de synpunkter som kan komma fram i anledning av det remissförfarandet. Det blir alltså inte fråga om några improvisationer. Men jag ville säga — i likhet med vad andra talare redan tidigare här har anfört — att jag har aldrig uppfattat fysisk riksplanering som en fråga där riksdagen skall ta ställning till varje enskilt projekt som kan bli aktuellt i den ena eller andra landsdelen. Jag tror inte riksdagen är särskilt väl ägnad att handlägga frågor på det sättet.